Herr talman! Den reform av arbetslivet som riksdagen nu behandlar bedöms få mycket genomgripande verkningar för framtiden. Den syftar till en vidgad demokratisering av arbetslivet och påverkar också demokratiseringen i samhället i övrigt. Jag vill gärna instämma i Bengt Fagerlunds avslutningsord, att det bara finns en väg framåt, nämligen en fortsatt demokratisering av vårt samhälle och inom vårt arbetsliv. Den enskildes rätt till arbete och arbete under trygga villkor, med möjlighet att forma och utveckla sin arbetsmiljö och att utöva inflytande, är enligt centerns värderingar grundläggande mål i vårt politiska arbete. Medbestämmandelagen blir ett ytterligare medel att nå dewa mål. Centerns inställning till demokratiseringen inom arbetslivet framgår av vårt partiprogram som antogs 1970. Centern ansluter sig till den allmänna uppläggningen i propositionen, därför att den i allt väsentligt överensstämmer med vårt partis program och våra värderingar. En bred debatt i denna fråga har pågått inom fackliga organisationer och inom politiska partier, särskilt under den senaste tioårspribden. Flera reformer för att trygga anställningen och förbättra arbetsmiljön har under stor politisk uppslutning beslutats under senare år. Jag tänker på arbetsmiljölagstiftningen, rätt till ledighet vid studier, lagen om facklig förtroendemans ställning, lagen om anställningstrygghet, lagen om anställningsfrämjande åtgärder och nu i dag lagen om medbestämmande i arbetslivet. Det mesta har kommit till när socialdemokraterna varit i minoritet i riksdagen. Herr Fagerlund underströk också indirekt detta när han sade att det har genomförts mer under senare år på detta område än vad man kunde ana i slutet av 1960-talet. Socialdemokraternas styrka här i riksdagen har minskat sedan den tiden. Till stora delar fungerar moderna företag i överensstämmelse med propositionens anda. Vi har redan hunnit en bit på väg. Det är därför tillfredsställande att utskottet nu enhälligt kan konstatera ”att det finns en bred uppslutning bakom huvudtankarna i regeringens förslag”. Man har därför ingen anledning att blåsa upp till stor strid på de punkter där vi redovisar skilda meningar. Det skadar förverkligandet i det praktiska livet om en reform används som politiskt slagträ. Enda undantaget från den allmänna uppslutningen kring förslagets huvudlinjer är vänsterpartiet kommunisterna som förordar et helt annat samhällssystem byggt på värderingar som inte delas av demokratiska partier. En praktisk följd av demokratiseringen av arbetslivet är att inflytandefrågorna decentraliseras. Det är med centerns decentralistiska ideologi ett framsteg i samhällsarbetet. Regeringens förslag undantar emellertid anställda i vissa små företag från direkt information och inflvtande inom företaget och avviker därigenom från decentralismens idé. Med utgångspunkt i decentralistiska värderingar har centern försökt anpassa lagstiftningen, så att den med ett minimum av byråkrati blir praktiskt hanterlig och så att den kommer att praktiskt omfatta alla fackföreningsmedlemmar i kollektivavtalsbärande organisationer och alla företag. I massmedia och främst från socialdemokratiskt håll har det påståtts senast här i debatten, att moderaterna och centern undantar småföretagens anställda. Det är inte sant vad beträffar centern. En gång för alla måste slås fast att centerns förslag omfattar alla fackligt anslutna i kollektivavtalsbärande organisationer och alla företag. Vårt förslag garanterar att information och inledande förhandlingar sker inom företaget, även när facklig företrädare saknas. Propositionen utesluter dem från direkt information och överläggning inom företaget. Centerns alternativ är en utvidgning av lagen med avseende på direkta kontakter mellan berörda parter inom de små företagen så att deras anställda står i paritet med de större företagens. Regeringens förslag, som i det här avseendet stöds av folkpartiet, uppvisar enligt vår mening iögonfallande brister på denna punkt. I centerns alternativ inskränks inte fackets möjligheter att agera. Regeln att information och inledande av förhandling skall ske direkt med de anställda om facket inte utseu förtroendeman bland dem bör stimulera till fackligt arbete på lokal nivå. Lagen kompletterar således eventuella luckor därvidlag samtidigt som de anställda är oförhindrade, ja, kan stimuleras genom denna regel, att utnyttja sin organisation. Om anställda godkänner planerade åtgärder i företag där facket inte utsett förtroendeman är inte företagaren skyldig att fullfölja sin förhandlingsskyldighet enligt vårt alternativ. Medlemmarna har alltid möjlighet att kräva att förhandlingarna skall fullföljas. I denna situation har arbetsgivaren också att fullfölja sin förhandlingsskyldighet. Dessutom kan facket självt ta initiativ till förhandlingar. Genom centerns förslag är alltid den direkta kontakten med de anställda garanterad i alla företag, vilket icke propositionen kan garantera. Det är märkligt att inte folkpartiet och inte heller socialdemokraterna kunnat ansluta sig till centerns förslag. Herr Fagerlund utgöt sig i orden: Obegripligt, sammelsurium, splittring och bockfot om centerns förslag på den här punkten. Dock utan att ange en saklig motivering. Kom fram med den så att vi kan diskutera den här frågan sakligt! I och för sig liknar dessa argument rätt mycket den argumentering socialdemokraterna förde mot oss beträffande regionalpolitiken. Vem har fått rätt? I vilken riktning har regionalpolitiken gått? Jo, i den riktning vi angav. Herr Fagerlund sade att den lagregel vi anger i 14 § är obegriplig. Vi har testat den på småföretagare och deras anställda. De begriper den, och det är huvudsaken. Vårt förslag överensstämmer helt med lagens anda och mening att de berörda skall få inflytande och information. Det stämmer också med det praktiska livets funktion. Det är som bekant viktigt i orientering att kartan stämmer med verkligheten — i annat fall kommer man fel. Goda relationer och eu ömsesidigt beroende präglar situationen i de flesta mindre företag. Mot den bakgrunden är det eu frimmande inslag som fjärmar anställda och företagare från varandra, om information och överläggningar utan de anställdas egen vilja sker med människor utanför företaget som inte har direkt beröring med händelserna. Det kommer att upplevas oriktigt av både arbetsgivare och anställda. Det har vi talat med såväl småföretagare som deras anställda om. De i regeringsförslaget åsidosatta arbetstagarna i små företag får i centerns förslag minst samma möjligheter till medinflytande och information som i större företag. Det är en viktig målsättning för oss. Vi ser det som naturligt att förhandlingsordningen i det här sammanhanget ansluter sig till den som gäller på arbetsmarknaden i övrigt. Vi accepterar således central förhandling om enighet inte nås på lokalt plan. Den centrala förhandlingen ser vi som en möjlighet till nödvändigt korrektiv. Dessutom skapar den en jämvikt som ger möjlighet till förhandling mellan jämlika parter. Från arbetsgivarsidan har man befarat stelhet och försening i beslutsfattandet med därav följande ineffektivitet i näringslivet. Det kan nog förutsättas att liksom hittills ett mycket litet antal frågor går vidare till central förhandling. Vad beträffar företagsledningsfrågor är det viktigare förändringar som avses. Som regel fordrar dessa ganska lång tid för planering och beslut. Tid bör därför finnas för förhandling, och företagsledaren har rätt att om synnerliga skäl föreligger besluta utan att avvakta förhandling. Som jag tidigare påpekat, fungerar moderna företag redan i stort sett på det viset, med planeringsgrupper, projektgrupper o. d., där anställda är med. I centerns partimotion framhålles att normal återanskaffning av maskiner som inte innebär förändring av verksamheten inte får fördröjas av förhandling som medför tidsutdräkt. Den skrivning utskottet gjort med anledning av centerns motion är klarläggande. Det är inte möjligt att i detalj förutse uppkommande situationer. Utskottet uttalar att det är viktigt att näringslivets effektivitet och konkurrenskraft bibehålles. Ett problem som livligt diskuterats ute i samhället och under utskousbehandlingen har varit många småföretagares information om sina företags ekonomiska förhållanden och gränsdragningen till den privata ekonomin samt skyddet för den personliga integriteten. Arne Fransson kommer att närmare beröra den frågan. Helt kort vill jag bara med tillfredsstiällelse konstatera att utskottet enhälligt har gjort klara uttalanden om att gränsen till den privata ekonomin, den personliga integriteten, den privata borgenskraften m.m. inte får dras för snävt. Utskouet anför bl.a. med hänvisning till I § att privata förhållanden faller utanför lagen. Efter dessa utskottsuttalanden bör det kännas betydligt tryggare för många som oroat sig. Det har inte rått några delade meningar om att den personliga integriteten skall tryggas. Aktiebolagslagen och de associationsrättsliga förhållandena har också varit föremål för livlig diskussion. I propositionen speglas klart att lagrådet och regeringen har delade meningar om rättsläget beträffande aktiebolagslagens och medbestämmandelagens anpassning till varandra. Lagrådet delar inte departementschefens uppfattning att aktiebolagslagen och medbestämmandelagen skall kunna förenas utan komplikationer. Lagrådet är mycket kritiskt. Man slår bl.a. fast att beslut och ansvar måste följas åt. Man konstaterar att aktiebolagslagen är en speciallag som tar över medbestiimmandelagen, om det uppstår kolli on dem emellan. Vid utfrågning under utskottsbehandlingen av ansvariga personer från departementet gavs klara besked om att aktiebolagslagen är att hänföra till sådan speciallag som tar över medbestiäimmandelagen om det uppstår kollision. Därom råder alltså inga tvivel. Huruvida detta faktum hindrar avtal om medbestämmande kan inte heller regeringen ge klara besked om. Rättsläget är oklart. Det är enligt vår mening högst otillfredsställande. Regeringen säger oc att en utredningsin majoriteten vill påskynda denna, så att rät ats är nödvändig. Utskoussläget är klart den I januari 1977 och så att eventuella reformer har kunnat ske innan dess. Vi ser det som mycket förvånande att socialdemokraterna inte vill gå med på detta. Det kan ju förhindra reformens fulla genomförande. Med utgångspunkt i rådande rättsläge kan den socialdemokratiska inställningen i praktiken innebära att företagsledningsfrågor undantas som avtalsbara. Sedan må man uttala en aldrig så god vilja i annan riktning. Därmed tror jag, herr talman, att jag också svarat på herr Fagerlunds fråga till mig på den här punkten. Likhet inför lagen ir ju en grundläggande princip i den svenska lagstiftningen. En lika grundläggande princip är att inte diskriminera politisk opinionsbildning. Socialdemokraterna kan inte gå med på att klart ta en positiv ställning i dessa frågor i detta sammanhang. Det hör också till det förvånande i det föreliggande betänkandet. Pär Granstedt kommer att närmare och mer utförligt behandla dessa frågor. Den s.k. 200-kronorsregeln från 1928 är en annan stridsfråga. Arne Fransson kommer att gå närmare in på den och andra frågor. Bara några ord om 200-kronorsregeln. Vi menar att detta inte är någon stor skiljelinje mellan majoritet och minoritet i utskottet. Vi anser liksom departementschefen att det behövs andra medel än rättsliga sanktioner för att återställa arbetsfreden efter olovliga konflikter. Sanktionen bör enligt departementschefen dock behållas för att stryka under den princip regelsystemet bygger på, nämligen bindande avtal. Majoritet och minoritet i utskottet är eniga med departementschefen om dewa principiella synsätt och anser att skadestånd i dessa fall bör hållas inom måttliga ramar. Den omständigheten att 200-kronorsgränsen tas bort innebär inte att skadeståndsgränsen generellt skall höjas. Allt tal om detta är en vrångbild av den mening som vi ger uttryck för. Denna fråga, liksom frågan om avsked på grund av olovlig strejk, som orsakade demostrationer, kommer Arne Fransson att ta upp i sitt anförande. Medbestämmandelagen omfattar även den offentliga sektorn. Med hänsyn till den politiska demokratin, som departementschefen liksom utskottet enigt uttalar att man vill garantera, är det nödvändigt med vissa särbestämmelser. Utskottet är dock inte enigt om deras utformning. Enighet råder om att avtal inte får träffas i strid mot regeringsformen, kommunallagarna eller annan tvingande lagstiftning. I dessa frågor finns varken förhandlingseller avtalsrätt. Vi är också eniga om — och jag citerar från s. 55 i betänkandet —- ”att det skulle strida mot vår vedertagna demokratiska ordning att låta de offentliganställda genom kollektivavtal få ett annat, mera omedelbart inflytande än medborgarna i övrigt över beslut som bestämmer myndigheternas verksamhet i fråga om mål, inriktning, omfattning och kvalitet”. Det har riksdagen flera gånger uttalat. De anställdas organisationer har också betygat att man respekterar den politiska demokratins suveränitet. Slutsatsen måste bli att enighet råder om att inom den av politiska organ fastlagda ramen kan fackliga avtal träffas. Vissa uttalanden ger visserligen anledning att fråga om enigheten verkligen är så stor inom socialdemokratin kring den politiska demokratins gränsdragning, såsom den utformas i propositionen. Propositionens konstruktion innebär att frågan om offentligt organs verksamhet beträffande mål, inriktning, omfattning och kvalitet kan bli en avtalsfråga. Vid intervju i utskottet uttalade representanten för Kommunförbundet att regeringens förslag kommer att inskränka utrymmet för det politiska beslutsfältet. Dessa uttalanden till trots förutsätter vi att det vaktslående om den politiska demokratin, som uttalats från alla berörda parter, står fast. Desto mer förvånande är det att det inte går att nå enig uppslutning kring vårt krav att detta skall komma till uttryck i lagtext. I andra sammanhang har vi i vårt land fäst demokratins regler och funktionsformer i lag, utan att det funnits anledning tro att demokratin varit hotad eller ifrågasatt. Det har heller inte varit fråga om misstroende mot någon. Det är samma läge i denna fråga. Det är lika naturligt och motiverat att enligt svensk demokratisk tradition inskriva den politiska demokratin i lag i detta sammanhang som i andra. Utrymmet för avtal och förhandlingar måste ju i princip vara lika stort för alla partier om vi verkligen slår vakt om den pol ska demokratin. Den primära förhandlingsoch informationsskyldigheten och reglerna i övrigt för medbestämmande har inte ifrågasatts för den offentliga sektorn inom ramen för vad som avsetts höra till den politiska demokratins beslutsfält. Vill inte socialdemokrater och folkpartister acceptera detta måste man i stället vilja inskränka den politiska demokratin. Detsamma måste gälla dem som så kategoriskt uttalar sig om att det fackliga beslutsområdet skall utvidgas över gränserna för den politiska beslutsbefogenheten. Varför vill man bryta det traditionella lagstiftningsförf den politiska demokratin? Det är givetvis av lika stort värde på den offentliga sektorn som i arbetslivet i övrigt att tillvarata erfarenheter och kunskaper och ge anställda inflytande på arbetsmiljö m.m. Det kan också vara nödvändigt för att politiker skall rätt kunna bedöma möjligheterna för verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet. Besluten därom bör dock ligga hos politiker. Bör vi inte kunna vara eniga om det? Förändringar och utvecklingstendenser kan genom medbestämmandelagens regler inom ramen för demokratiskt fattade beslut leda till vad som är lagens syfte inom såväl offentliga som övriga samhällssektorer i arbetslivet. Reglerna i 11-13 §§ medbestämmandelagen skall inom den offentliga sektorn gälla för alla frågor som inte genom grundlag, kommunallag eller annan lag tillkommer offentligt organ att besluta om. En uttrycklig bestämmelse härom bör tas in i lagen om offentlig anställning. Enighet råder om principfrågan att ett speciellt organ med särskild sammansättning bör handlägga tvister om gränsdragning be nde den politiska demokratin. Socialdemokrater och folkpartister vill inte ange detta i lag. Vi anser däremot att det är konstitutionellt riktigt att ange formerna härför i lag. Demokratin är inte förhandlingsbar.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

Herr talman! En grundläggande förutsättning för den ramlagstiftning för arbetsrätten som riksdagen nu går att besluta om är att vi på den svenska arbetsmarknaden har väl fungerande organisationer — organisationer som har lång erfarenhet av förhandlingar, överenskommelser och avtal, kunniga och ansvarskännande representanter och företrädare för arbetsmarknadens parter. I fråga om lagens utformning och huvuddragen av lagen är enigheten stor här i riksdagen lika väl som den var det inom arbetsrättskommiuén. Varom skilda meningar råder är hur långt medinflytande och medbestämmande skall sträcka sig på olika områden. Till grund för moderata samlingspartiets ställning ligger vissa principiella uppfattningar, som jag kortfattat vill redogöra för. Moderata samlingspartiet förespråkar en politik, vars mål är att öka den enskildes rörelsefrihet och möjliggöra ett större personligt ansvarstagande. Vi finner det angeläget att arbetssituationerna i arbetslivet är sådana att varje löntagare känner att han får användning för sina kunskaper och kan utnyttja sin arbetsförmåga och sina personliga erfarenheter. Detta gäller alla anställda, och det är också ett samhällsintresse av allra största vikt. Vid förändringar av arbetslivets beslutsformer, som enligt moderata samlingspartiet bör ske och måste ske, skall man också respektera bibehållande av eu fritt ekonomiskt system. Den kommande arbetsrättsreformen måste också beakta att det inte skapas krånglig byråkrati, som kan omöjliggöra eller försvåra effektivitet och snabba beslut i brådskande situationer. Vi finner att vårt näringsliv måste ha — det tror jag att vi är överens om — konkurrensförmåga, effektivitet och produktivitet. Den nya lagstiftningen måste ta hänsyn till utvecklingens krav och ge utrymme för enkla beslutsformer och smidig företagsledning. Därigenom skapas trygghet för alla, såväl anställda som företagare. Enligt vår uppfattning hade arbetsrättskommittén lyckats ganska väl när det gällde att balansera olika intressen mot varandra. Det var också under lång tid i arbetsrättskommittén stor majoritet bakom kommitténs uppfattning. Tyvärr splittrades den under utredningens gång, och det beklagar jag. Propositionen har därefter på Nera väsentliga områden avlägsnat sig från kommiuéns förslag. Mindre företag präglas som regel av nära kontakt mellan företagsledare ällda. Vi finner det därför felaktigt att dessa företag skall behöva och ans fullgöra sin förhandlingsskyldighet och sin informationsplikt gentemot utomstående förtroendemän eller tjänstemän inom den fackliga organisationen. Förslaget innebär, efter vad jag kan se, en inkompetensför klaring av arbetstagare och tjänstemän i små företag och på små arbetsplatser, där det saknas lokal arbetstagarorganisation. Förslaget innebär även risk att beslut som direkt berör den enskildes förhållanden på arbetsplatsen kommer att fattas över hans huvud. Det finns ca 136 000 affärsdrivande enheter med anställda, men endast i 14 000 av dessa finns det lokala fackklubbar. Inom 1. ex. Verkstadsföreningen med dess 2 300 medlemmar saknas klubbar för de anställda enligt följande: 60 ". av dem saknar Metallklubb, dvs. 1 380 företag: 77 "a saknar SIF-klubb — 1 770 företag: 83 ”. saknar SALF-klubb — 1 910 företag. Alla de mindre och medelstora företagen måste enligt vår uppfattning få samma möjlighet som de stora företagen att fullgöra sina förhandlingsoch informationsskyldigheter direkt med företrädare för företagets anställda, antingen med verkstadsklubb eller med tjänstemannaklubb i företaget eller med facklig förtroendeman, anställd i företaget och anmäld och utsedd av organisationerna. I reservationen 4 har moderata samlingspartiets representanter i utskottet tillsammans med centerpartiet föreslagit et system för medinflytande inom mindre företag där fackklubb saknas — ett system som ger de i företaget anställda direkt kontakt med företagaren genom ombud eller kontaktman som utses av den fackliga organisationen. Om man inte kommer överens om frågornas lösning inom företaget vid de överläggningar man har, skall ombudet ha skälig tid på sig att ta kontakt med sin lokala fackliga organisation, som i sin tur har möjlighet att ta upp förhandling med företaget. Sådana regler som vi här föreslår gör det möjligt att Aytta ned medinflytandet och informationen till verkstadsgolvet, till arbetsplatsen. Det är att lägga medinflytandet hos de vanliga arbetarna, de vanliga tjänstemännen — som statsministern uttryckte det i TV för eu par dagar sedan. Jag beklagar att vi i utskottet inte har kunnat få majoritet för detta förslag. Arbetsrättskommittén föreslog att arbetsgivaren skulle vara skyldig att vänta med beslut och verkställighet därav tills förhandlingarna är avslutade, om sådant uppskov skäligen kan krävas av honom. Enligt propositionens förslag har arbetsgivarens möjlighet att fatta beslut innan förhandling avslutats ytterligare beskurits, och man har infört begreppen ”särskilda” eller ”synnerliga” skäl. Enligt vår mening är de av arbetsrättskommittén föreslagna reglerna bättre än propositionens, och jag yrkar därför bifall till reservationerna 7, IS, 16 och 18. Låt mig i detta sammanhang också yrka bifall till reservationen 4. Vi kan inte godta förslaget att förhandlingsskyldigheten —- om enighet inte uppnås på lokal nivå — skall föras upp till centralorganisation. I reservation nr 8 har vi tagit upp denna fråga och föreslagit en lagregel som undantar central förhandling. Vi anser detta nödvändigt för att undvika att förhandlingsförfarandet byråkratiseras, vilket jag tidigare uttryckte farhågor för och vilket kan medföra betydande förseningar av beslut som är väsentliga för produktionen. Givetvis — det vill jag starkt un | derstryka — står det parterna fritt att genom avtal komma överens om att ha central förhandling i vissa frågor. Jag yrkar bifall till reservationen 8 och till följdreservationerna 11 och 22. Enligt arbetsrättskommitténs förslag skulle arbetsgivarna åläggas att fortlöpande hålla den lokala motparten underrättad om företagets produktionsmässiga och ekonomiska utveckling samt om personalpolitiken. I propositionen är denna skyldighet betydligt utvidgad liksom kretsen av informationsberättigade, utan att ett däremot svarande sekretesskydd stadgas. Lagrådet uttalade att beslut och ansvar bör förenas i fråga om företagets informationsskyldighet för att kravet på lämnad information inte skall kunna åstadkomma skada. Detta sammanfaller med vår uppfattning, och vi har också gett uttryck för detta i vår motion. Jag yrkar bifall till reservationen 24. Också reglerna för tystnadsplikt har fått en något annan utformning i propositionen än i utredningsförslaget. Möjligheter föreslås att förhandlingsvägen överenskomma om tystnadsplikt. Vi finner det uppenbart att tystnadsplikt skall kunna utkrävas, 1. ex. då information lämnas om förhållanden som mycket nära ansluter till företagarens privata ekonomiska förhållanden, till företagets interna kalkyler m.m. Särskilt viktigt är att sådan tystnadsplikt kan åläggas facklig tjänsteman, om denne i sin verksamhet har att ta emot informationer från flera företag inom samma bransch eller avtalsområde. Härav följer att regler beträffande tystnadsplikt också måste förses med sanktioner. Jag yrkar bifall till reservationen 27 med följdreservationer. Arbetsrättskommittén föreslog också i sitt betänkande att man skulle avgränsa medbestämmandefrågorna till arbetets ledning och fördelning. I propositionen har tillkommit möjligheter att träffa kollektivavtal även beträffande verksamhetens bedrivande i övrigt, dvs. företagsledningsfrågor. Förmågan att fatta snabba beslut, att göra de riktiga marknadsmässiga bedömningarna samt viljan att ta risker kan vara helt avgörande för eu företags möjligheter att över huvud taget fungera. Att utan föregående utredning och remissbehandling vidtaga så långtgående ingrepp i de svenska företagens ledningsfunktioner inger enligt vår mening mycket starka betänkligheter. Oavsett hur beslutanderätt fördelas mellan arbetsgivaroch arbetstagarsidan bör det göras klart att befogenhet att besluta och skyldighet att ta ansvar bör följas åt. Vi är medvetna om att vissa gränsdragningsproblem kan uppstå, men vi är också övertygade om att dessa utan större s i det praktiska livet enligt den modell vi svårigheter skall kunna lös: föreslår. Jag yrkar bifall till reservationen 31. I frågan om tolkningsföreträdet pekade arbetsrättskommittén på att en utvidgning i olika former av arbetstagarsidans inflytande över arbetsledningsoch arbetsfördelningsfrågor kommer att reducera betydelsen av den nu tillämpade regeln. Kommittén föreslog också en lagreglering av frågan, som i princip innebär att arbetsgivarens tolkningsföreträde kvarstår men att arbetsgivaren åläggs att inom viss tid ta initiativ till förhandlingar, i sista hand prövning i arbetsdomstolen. I denna fråga var också arbetsrättskommitténs majoritet enig fram till sista sammanträdet, då det uppstod oro i lägret, med känt resultat som följd. Starka skäl talar för att arbetsrättskommitténs förslag läggs till grund för lagen i detta avseende. Jag yrkar bifall till reservationen 33. Frågan huruvida politiska strejker är lagliga eller inte är i dag oklar. Lagstiftning och därmed också klara rättsfall saknas. Vi ansluter oss för vår del till det synsätt som präglas av arbetsrättskommitténs överväganden. Det finns enligt vår mening anledning att nu — när arbetsrätten i hela dess vidd görs till föremål för ny rättslig reglering — i lag fastställa den tradition på den svenska arbetsmarknaden som har tagit avstånd från politiska strejker. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 40 och 42. Låt mig sedan gå över till den offentliga sektorn. Den föreslagna lagstiftningen gäller ju även den offentliga sektorn. Därvid uppkommer problem avseende gränsdragningen mellan frågor varöver anställda skall ha rätt till inflytande och sådana frågor som det med hänsyn till den politiska demokratins krav, som vi är överens om, måste ankomma på de politiskt ansvariga instanserna att ensamma fatta beslut om. Detta är en fråga som vi bedömer vara av allra största principiella betydelse. Gränsdragningen måste vara klar och reglerna för lösande av tvist därom stå i överensstämmelse med demokratins principer och de krav på rättslig prövning av dylika tvister som frågans karaktär motiverar och som vi på andra områden är överens om. Arbetsrättskommittén föreslog att det nuvarande avtalsförbudet skulle ersättas av en regel om ogiltighet av avtal som inskränker det allmännas rätt att besluta om myndighets verksamhet. Förslaget har emellertid fått stark kritik under remissbehandlingen. Det är möjligt att en regel om ogiltighet inte var den bästa konstruktionen, men principen var kommittén ense om, nämligen att man inte får förhandla och sluta avtal om myndighetens verksamhet. Enligt statsrådet bör avtal inte få träffas i frågor som giller den offentliga verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet. Denna uppfattning delar vi. Efter en omfattande redovisning av vilka åtgärder som måste förbehållas de politiska organen kommer dock departementschefen fram till att det emellertid kan ”finnas fall där en påverkan genom förhandlingar och avtal på en verksamhets kvalitet är av ringa betydelse i förhållande till arbetsorganisationens intresse att kunna påverka de anställdas arbetsförhållanden. I sådana fall kan det vara skäligt att godtaga , en avtalsreglering även från den politiska demokratins synpunkt.” Där igenom har vi icke någon klar gränsdragning. Det nuvarande avtalsförbudet gällande myndighets verksamhet — varmed vi avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet — bör t. v. bibehållas. I det fall tvist uppstår bör tvisten lösas av domstol. Frågan bör bli föremål för ytterligare utredning och nytt förslag föreläggas riksdagen under hösten 1976, alltså innan reformen träder i kraft. Dessförinnan bör lagrådets mening inhämtas. Alt lagrådet icke hörts angående denna del av propositionen framstår för oss som icke försvarbart. Vi gjorde i utskottet en hemställan om lagrådsremiss, men det fick vi ingen anslutning till, och det beklagar jag. På den kommunala sektorn finns i dag inte några lagliga möjligheter till personalmedverkan i beslutssituation i grupp. De politiskt valda förtroendemännen ansvarar i nämnder och styrelser för praktiskt taget hela förvaltningsverksamheten — verkställigheten av beslut m.m. Enligt nuvarande kommunallagar kan delegation ske till en tjänsteman eller grupp av politiska förtroendemän men icke till grupp av anställda eller till blandad grupp förtroendemän och anställda. Vi kan inte, som vi framhåller i reservationen 55, godta att den politiska demokratin görs förhandlingsbar. Vi vill, som jag tidigare har sagt, ha klart besked om var gränsen går mellan den politiska beslutanderätten och medinflytandet från fackliga organisationer. Jag yrkar härmed bifall till de reservationer där moderata samlingspartiets representanters namn finns med.

Herr talman!

Vänsterpartiet kommunisterna har på de mest väsentliga punkterna inte kunnat godkänna regeringens förslag till lag om medbestämmande i arbetslivet. Vi har lagt fram alternativa förslag i de viktigaste och avgörande frågorna. Vårt parti kan inte acceptera en lagstiftning som förutsätter och bygger vidare på klassamarbetet, en lagstiftning som har samma innehåll som den gamla klasslagstiftningen från 1928 — kollektivavtalslagen och lagen om arbetsdomstol — och som 1.0. m. på vissa punkter skärps. Vår partimotion 2495 och övriga motioner från vpk som nu behandlas är från arbetarsynpunkt det enda alternativet till regeringens förslag. De borgerliga partierna har i stort sett godkänt regeringsförslaget. Det säger allt om innehållet. Och detta har redan nu deklarerats från samtliga tre borgerliga partier — även om de på vissa punkter inte är helt överens.

Reformen ger nya utgångspunkter för ett samarbete på arbetsplatserna som bör vara till gagn för såväl arbetstagarna som näringslivet och samhället. Genom att vidga de anställdas inflytande kan arbetslivet tillföras nya sociala dimensioner. En ökad arbetstillfredsställelse, som är eu mål i sig, kan beräknas frigöra nya krafter och få positiva effekter inte minst från effektivitetssynpunkt. Det är betydelsefullt att vår produktionsapparat kan bibehålla sin internationella slagkraft som är en avgörande grundval för vårt välstånd. Det är sålunda viktigt att parterna på arbetsmarknaden fyller de ramar för inflytande som nu dras upp med ett innehåll som är förenligt med effektivitet och smidighet i beslutsfattandet hos företag och myndigheter. Innehållet i de motioner som väckts i anslutning till propositionen visar att det finns bred uppslutning bakom huvudtankarna i regeringens förslag.” Ja, har de borgerliga partierna denna övergripande målsättning är det förklarligt att förslaget har accepterats av dem. Vänsterpartiet kommunisternas målsättning har naturligtvis ett helt annat innehåll. Vi har i reservationen 1 klart uttalat att den arbetsrättsreform som nu skall genomföras bör innebära en praktisk demokratisering av arbetslivet. En lagstiftning måste tillförsäkra arbetarklassen demokratiska rättigheter. Den måste vara så utformad att lönarbetarna och deras fackliga organisationer på ett effektivt sätt kan använda lagen i kampen mot arbetsköparna. Den makt som arbetsköparna fortfarande har i kraft av sitt ägande av produktionsmedlen och utnyttjandet av befintlig klasslagstiftning måste brytas. Detta kan endast ske i kamp mot kapitalets intressen — inte genom fortsatt och utvecklat klassamarbete. Lagförslaget innehåller inte några regler som ger de arbetande beslutanderätt och är inte heller i andra avseenden av sådan karaktär att det i någon väsentlig grad förändrar maktförhållandena mellan lönarbetare och arbetsköpare. Vår målsättning i lagstiftningen om demokratiska rättigheter på arbetsplatserna har en social inriktning. Vi anser att en sådan lag måste syfta till att ge trygghet i anställningen — rätt till meningsfullt arbete åt alla. Lagen måste vara ett instrument i arbetarklassens händer i kampen för en rättvisare fördelning av produktionsresultatet och bidra till att skapa godtagbara ekonomiska villkor för alla lönarbetare. Lagbestämmelserna skall också kunna utnyttjas av lönarbetarna och deras fackliga organisationer i kampen för bättre arbetsmiljö — mot den alltmer ökande utslagningen och för att minska hälsooch olycksrisker. För att uppnå de angivna målen måste lagbestämmelserna rikta sig mot arbetsköparnas maktställning och mot den befintliga klasslagstiftningen. En lag om demokratiska rättigheter måste ha ett annat innehåll än det som regeringen nu föreslagit. Vpk har krävt att fackföreningarna skall få avgörande rättigheter genom den nya lagen. Enligt våra krav skall fackföreningarna ha obegränsad förhandlingsrätt. Den primära förhandlingsskyldigheten för arbetsköparna måste gälla alla frågor oavsett om det föreligger avtal eller ej. Samma regler måste också gälla för offentligt anställda — dvs. för dem som är anställda hos stat, kommun och landsting. Fackföreningarna skall ha laglig rätt att använda strejk eller andra stridsåtgärder som påtryckningsmedel i förhandlingar. Strejkande och fackliga organisationer skall inte kunna dömas till skadestånd av något slag — det är vår bestämda uppfattning. Fackföreningarna skall också — enligt våra krav — ha exklusiv rätt att tolka avtal. Domstolsförfarandet kan därmed radikalt läggas om. Arbetsdomstolen har inte längre någon uppgift att fylla och kan därför avskaffas. Detsamma gäller skiljenämndsförfarandet och disciplinnämnderna på den offentliga sektorn. Tvister om tolkning av lagar kan avgöras av civila domstolar. En ny och radikalare rättspraxis måsie framskapas, vilket betyder att alla gamla reaktionära prejudikat som arbetsdomstolen fastslagit och som nu gäller måste spolas, helt enkelt. För att ge fackföreningarna större möjligheter att mobilisera medlemmarna till enad kamp för sina klassintressen kräver vpk att fackföreningarna skall ha rätt att anordna fackföreningsmöten på betald arbetstid, utan inblandning från arbetsköparna. Det är en mycket viktig detalj. Mot bakgrunden av bestämmelserna i ”trygghetslagen”, som gör det möjligt att avskeda arbetare som tvingats tillgripa strejk i kampen mot ogina arbetsköpare, föreslår vpk att det i lagen införs et klart stadgande om att deltagande i strejk aldrig får läggas till grund för uppsägning eller avskedande. Likaså föreslås att det i lagen införs förbud mot svartlistning av arbetare. För att en sådan lagbestämmelse i praktiken skall ha någon verkan måste den kompletteras med arbetsförmedlingstvång, dvs. obligatorisk arbetsförmedling. Det är ett krav som vpk på nytt reser; vi har ju ställt det tidigare. Demokrati på arbetsplatserna måste också innefatta lönarbetarnas rätt att bedriva politisk verksamhet. Denna rätt utgör en viktig grund för att utveckla lönarbetarnas och fackföreningarnas självständiga kamp för sina klassintressen och mot arbetsköparnas maktmonopol. Den politiska demokratin kan inte få utestängas från arbetsplatserna. Den får heller inte — som fallet blir enligt regeringsförslaget — göras till en förhandlingsfråga. Rätten till politisk verksamhet måste lagfästas. Gör man den till en förhandlingsfråga blir det ju ett dividerande om huruvida man skall avstå från någonting annat för att föra ut politisk propaganda på arbetsplatserna. Vi delar naturligtvis inte borgarnas reservationsvis framförda tankegångar att man skulle förhandla om saken men ge anvisningar till förhandlarna att samtliga riksdagspartier skulle ha möjlighet att driva politisk verksamhet på arbetsplatserna. Det ankommer ju på de enskilda partierna att utveckla politisk aktivitet på arbetsplatserna, och kan inte moderater, folkpartister eller centerpartister bilda politiska organisationer på arbetsplatserna, så får de naturligtvis avstå från det. Vad vi menar är att arbetarna själva skall kunna utveckla en politisk verksamhet. En avgörande fråga när det gäller i vad mån lönarbetarna och deras fackliga organisationer skall kunna hävda arbetarklassens intressen gentemot arbetsköparna är insynen i och kontrollen av företagens verksamhet.

Informationen måste lämnas direkt till fackföreningens styrelse, som själv har att avgöra i vilken mån informationen skall föras vidare till medlemmarna. Det får således inte förekomma någon sekretessbestämmelse enligt vår uppfattning. Fackföreningarna skall också ha rätt att utse revisorer som skall ha full insyn när det gäller att kontrollera företagens-koncernernas och myndigheternas ekonomi. Rätten till denna insyn i och kontroll av företagen bör enligt vår mening också tillkomma fackliga ombudsmän och fackliga experter som inte är anställda i företaget eller inom myndigheten. Fackföreningarna måste för att kunna sätta kraft bakom orden få lagstadgad vetorätt i de väsentligaste frågorna som rör arbetsplatserna. Vetorätten skall gälla alla personalfrågor, såsom omplaceringar, uppsägningar och avskedanden vid beslut om rationaliseringar och omläggningar av produktionen. Den skall också gälla vid fastställande av löneformer — som är en mycket omdiskuterad och viktig fråga — samt vid anlitande av entreprenörer och i investeringsfrågor. Regeringsförslaget har inte tagit med dessa frågor i någon större utsträckning. Vetorätten för facklig organisation enligt regeringsförslaget gäller egentligen bara anlitande av entreprenörer i vissa fall. Vpk kräver också att fackföreningarna tillförsäkras rätten att genom strejker agera för sina politiska krav som inte har ett direkt samband med förhållandena på den egna arbetsplatsen. Lönarbetarnas intressekamp är inte isolerad till arbetsplatserna utan omfattar också rent politiska krav, exempelvis prisoch hyresfrågor. Det kan även gälla Sveriges anslutning till internationella politiska block som EG och NATO. Vi vet ju att en borgerlig regering inte skulle vara främmande för vare sig EG eller NATO. Vpk anser det också självklart att de fackliga organisationerna skall ges suverän rätt att besluta om internationella solidaritetsaktioner i både fackliga och politiska frågor. Fackföreningarna måste också tillförsäkras rätten att själva bestämma vilken tid de fackliga förtroendemännen behöver för sitt arbete samt att arbete som facklig förtroendeman utför på tid utanför den ordinarie arbetstiden skall betalas som arbetad tid. Vpk kräver således ändringar i förtroendemannalagen, som ger fackföreningarna och de förtroendevalda dessa rättigheter. Vårt parti har också i en motion krävt, att riksdagen uttalar att arbetstillfredsställelse samt god fysisk och psykisk arbetsmiljö utan arbetshets och utslagning skall vara överordnade målsättningar vid reformeringen av arbetsrätten, och att frågan om ökad effektivitet helt underordnas dessa målsättningar. Det är i stora drag vad vänsterpartiet kommunisterna lägger in i de övergripande målen för reformering av arbetslivet. Regeringsförslaget har en omvänd målsättning, där effektiviteten i produktionen och fortsatt klassamarbete är huvudfrågor. Detta är bara att beklaga. Jag skall nu övergå till att mera ingående beröra de frågor som har debatterats mest ute på arbetsplatserna och som lönarbetarna inte fick möjlighet att ta ställning till i den mycket omfattande arbetsplatsremissen beträffande § 32-utredningen. Det allvarligaste med regeringens förslag är att man har bibehållit anvisningarna om uppsägning och avsked i kvalificerade fall vid deltagande is.k. olovlig arbetskonflikt, som finns intagna i 1973 års ”trygghetslag”. Ja, man har 1. 0. m. skärpt bestämmelserna. Arbetsmarknadsministern anger här två skäl där uppsägning eller avsked vid s.k. olovlig konflikt kan anses motiverat. I propositionen, bil. I s. 294, säger arbetsmarknadsministern så här: ”Enligt min mening bör endast i särskilt kvalificerade fall uppsägning eller avsked av deltagande i olovlig arbetskonflikt komma i fråga. Eu sådant fall bör vara när en olovlig arbetskonflikt blir långvarig till följd av att deltagande arbetstagare inte kan förmås att vika från klart avtalsstridiga krav och återgå till arbetet. Ett annat exempel bör vara ——=—- när någon arbetstagare driver fram en strejk i syfte att störa den ordinarie fackliga verksamheten på arbetsplatsen och liknande.” Vad menas med att störa den ordinarie fackliga verksamheten och liknande? Det är mycket diffust uttryckt. I den formuleringen kan tolkas in nära nog vad som helst, och det kan innebära också interna fackliga dispyter. Det behöver inte nödvändigtvis vara en ren lönefråga som kräver sin lösning utanför gällande kollektivavtal. Som vi mycket väl känner till förekommer sådant i vårt land i dag. Detsamma gäller långvariga strejker. Vem är det som har sista ordet vid bedömningen av huruvida en strejk skall betraktas som långvarig eller inte, och om någon har stört den ordinarie fackliga verksamheten? Ja, det blir som hittills arbetsdomstolen eller i vissa fall en skiljenämnd som skall avgöra den saken. Och vilken tillit kan lönarbetarna i gemen ha till att få rätt i arbetsdomstolen? Ja, den möjligheten är helt obefintlig, om det är fråga om ett lageller avtalsbrott. Där har arbetsdomstolen sina riktlinjer klara. Där finns redan prejudikat på vad som menas med en allvarlig eller långvarig olovlig strejk. Här har regeringen kommit med en skärpning jämfört med tidigare bestämmelser i den s.k. trygghetslagen. Fackförbundens stadganden och beslut har upphöjts till lag och kan medföra uppsägning eller avsked, därest arbetare begår stadgebrowut av visst slag. Jag vill fråga arbetsmarknadsministern: Var det verkligen nödvändigt att skärpa denna bestämmelse? Litar man inte på att de fackliga organisationerna klarar det här? Den utvidgade lockouträtten vid s.k. olovliga konflikter innebär också en mycket allvarlig försämring. Enligt kollektivavtalslagens hittillsvarande bestämmelser har arbetsköparen ingen möjlighet att bli befriad från fredsplikten med mindre än att han först begärt prövning hos arbetsdomstolen av frågan, om lag 'eller avtalsbrott föreligger.

Arbetsköparna får möjlighet att genom ett ganska enkelt domstolsförfarande utfärda lockout mot övriga arbetare, således även mot dem som inte deltar i en uppkommen konflikt. Motiveringen för denna eftergift till arbetsköparna har arbetsmarknadsministern deklarerat på s. 277-278 i propositionen. Där säger han följande: ”Kommittén har föreslagit att dessa bestämmelser överförs oförändrade till den nya lagstiftningen. Jag ansluter mig härtill såtillvida att jag anser att det fortfarande bör vara en sak för AD att avgöra om kollektivavtal skall få hävas eller om partiell befrielse från avtalsförpliktelse skall få ske. På den senare punkten anser jag dock att en justering bör göras, så att det inte längre skall vara nödvändigt att först utverka en förklaring av AD om motpartens lageller avtalsstridiga förfarande och sedan i en andra omgång begära eller få befrielse från åvilande förpliktelser. Det bör i stället vara möjligt att omedelbart utverka befrielsen hos AD.

Kommentarer i övrigt är överflödiga. Dessa punkter i regeringsförslaget borde applåderas från arbetsköparhåll. Från arbetarhåll måste kampen mot klasslagstiftningen fortsätta. Det var inte nya klasslagar som lönearbetarna tänkte sig när de Nitigt deltog i det omfattande remissarbetet runt om i landet. Många uttalade sig för lokal strejkrätt och slopande av fredsplikten. Det är vad vpk i en lång rad år har krävt. Vi kommer att fortsätta att ställa krav på demokratiska rättigheter på arbetsplatserna. Vårt parti kommer att med all kraft fortsätta kampen mot klasslagarna och mot § 32, som inte kommer att försvinna med det förslag som nu föreligger. Även om § 32 inte skrivs in i kol Ilektivavtalen, har ju arbetsköparna möjligheten att hävda en annan sak: i lagen om anställningsskydd vid uppsägningar och avskedanden finns en hel rad anvisningar om s.k. saklig grund för att ställa folk utan arbete. Arbetsköparna behöver inte ens ha saklig grund för att avskeda eller säga upp anställda. Det går bra ändå, bara man är beredd att betala en viss summa pengar för att bli av med exempelvis fackligt och politiskt aktiva. Den möjligheten ger ju 39 § i lagen om anställningsskydd. Deua borde man naturligtvis ha arbetat om. Arbetsköparna kan också utan någon som helst motivering vägra att anställa arbetssökande, även om den sökande är kvalificerad för arbetet, dvs. svartlistning förekommer fortfarande på den svenska arbetsmarknaden. Detta förhållande torde inte vara främmande vare sig för regeringen eller för LO och TCO-representanterna, som har varit med och utrett den här frågan. Men man har inte med en rad berört dessa reaktionära företeelser. Verkstadsföreningen gav i slutet av 1973 ut ett cirkulär till sina medlemmar med instruktioner om hur man skulle gå till väga vid registrering av arbetare som deltagit i strejk. Registren förvaras centralt av Verkstadsföreningen, naturligtvis för framtida bruk för att utestänga folk som har uppträtt aktivt och deltagit i kampen på arbetsplatserna. Ett annat exempel på hur reaktionärt arbetsköpare kan uppträda beträffande svartlistning är att ett inflytelserikt sjöfartsföretag på Tjörn ansåg sig ha rätt att vägra en arbetare fortsatt arbete, därför att hans hustru deltog i en petitionsrörelse mot företagets expansion på Tjörn. Man går här så långt att familjemedlemmarna kontrolleras politiskt. Regeringens förslag berör inte dessa vitala frågor. En lag som avser att demokratisera arbetslivet borde självfallet också stadga allas rätt till arbete och då samtidigt förbjuda svartlistning. Att fackföreningarna får förhandla om arbetets ledning och fördelning och om företagsledande frågor betyder på intet sätt aut § 32 kommer att försvinna. Den s.k. kvardröjande stridsrätten, som man har gjort ett stort nummer av, kommer av allt att döma att finnas endast i undantagsfall. Förutsättningen för denna stridsrätt är att facket aktualiserat frågorna om medbestämmande i löneförhandlingarna och att man inte träffat någon uppgörelse centralt. Eftersom vi har ett system med centrala förhandlingar, kommer dessa frågor att tas upp av LO och förbundsledningarna, och det är då sannolikt att någon form av överenskommelse träffas centralt, för man hänger väl inte gärna upp en lönerörelse på de här medbestämmandefrågorna. Det kan då bli en minimiuppgörelse som skall täcka hela fält, och då är den s.k. kvardröjande stridsrätten borta. Då kvarstår endast överläggningar på det lokala planet med fredsplikt, och det blir i praktiken bara resonemang om samförståndslösningar, något som fackföreningarna och de stora fackliga organisationerna har vänt sig emot. Vpk:s alternativ till § 32 i den nya lagen, med det tillägg som vi föreslagit, föreskriver demokratiska rättigheter för fackföreningarna som skulle utgöra ett starkt stöd för lönearbetarna i kampen för deras klassintressen. Dessa rättigheter kommer att närmare redovisas av andra talare från vänsterpartiet kommunisterna. Vad som kan betraktas som positivt i regeringsförslaget — för det finns utan tvivel också sådant — är den utvidgade förhandlingsrätten och den primära förhandlingsskyldigheten för arbetsköparna. Men även dessa bestämmelser är omgärdade av begränsningar som vårt parti inte kan ac ceptera. Det är naturligtvis en fördel för fackföreningarna att arbetsköparna är skyldiga att på eget initiativ ta upp förhandlingar när man avser att vidta viktigare förändringar. Men varför skall det bara gälla vid viktigare förändringar? Varför inte vid alla förändringar som vpk krävt? Vem skall avgöra om det är en viktig förändring eller inte? Därom skall man tvista. Dessutom finns ett undantag, och det har understrukits hur viktigt det är att det får vara kvar. Om synnerliga skäl föreligger får således arbetsköparna fatta beslut och iäven verkställa beslut innan förhandlingsskyldigheten är fullgjord. Samma förhållande gäller när förhandlingsskyldigheten på fackförenings begäran skall verkställas. Om särskilda skäl föreligger kan arbetsköparna verkställa beslut utan att ha fullgjort förhandlingsskyldigheten. Huruvida arbetsköparna i sådana fall handlat rätt eller ej skall avgöras i efterhand av arbetsdomstolen, såvida man inte har skiljenämndsförfarande infört i kollektivavtalet. Vpk har ansett att sådana lagbestämmelser inte kan accepteras, utan arbetsköparna skall alltid fullgöra sin förhandlingsskyldighet innan några åtgärder över huvud taget får vidtas. Den lagstadgade informationsskyldigheten är en för fackföreningarna mycket viktig fråga. Det måste också ses som ett framsteg att arbetsköparna blir skyldiga att lämna all nödvändig information till facket. Men även här är det fråga om en begränsning och en begränsning av mycket viktig art. Arbetsköparna har rätt att förordna tystnadsplikt för dem som mottar informationen. Vårt parti har krävt att fackföreningarna själva skall avgöra i vilken omfattning informationen skall föras vidare. Vpk anser också att fackliga ombudsmän och fackliga experter skall ha rätt till information om företags och myndighets verksamhet. Vi vet att borgarna föreslagit en ytterligare begränsning. Förklaringen är naturligtvis att man inte vill släppa ifrån sig någon bit. Där regeringsförslaget är en förbättring går borgarna ut på samlad linje för att motverka detta. Många frågor som borde varit med i en lagstiftning avsedd att demokratisera arbetslivet har uteslutits både av regeringen och av utredarna. Politisk verksamhet på arbetsplatserna, politiska strejker, frågan om fackföreningarnas suveräna rätt att vidta solidaritetsåtgärder är några. En annan fråga som heller inte berörs är arbetarnas rätt till tillträde på arbetsplatsen under pågående konflikt. Enligt gällande rättspraxis är det arbetsköparna som enväldigt avgör om facket skall få sätta ut strejkvakter för att förhindra strejkbryteri. Vpk har krävt att arbetarna i lag skall tillförsäkras rätten att stoppa strejkbryteri. Helhetsintrycket av den lag, vars antagande nu skall avgöras av riksdagen, blir för vår del att vi inte kan finna att de förbättringar som föreslås uppväger de nackdelar som förslaget har. Den nya lagen blir inte något instrument i arbetarklassens tjänst. Den blir i väsentliga avseenden ett instrument i motsatt riktning. Arbetsköparna kommer att kunna använda lagen mot lönarbetarna ännu ef fektivare än nu gällande klasslagstiftning. Fredsplikten finns fortfarande kvar. Tolkningsföreträdet har inte fått någon acceptabel lösning — detsamma gäller vetorätten. Frågan om demokratiseringen av arbetslivet får återigen vänta på sin lösning. Vänsterpartiet kommunisterna kommer att fortsätta kampen för demokratiska rättigheter på arbetsplatserna och mot § 32 och den nu gällande klasslagstiftningen. Herr talman!

Herr talman! Låt mig börja med att säga till herr Hallgren att om jag nu inte använder mycket av min tid för att polemisera mot honom så är det därför att jag har en hel del antecknat som jag vill anföra beträffande reservation 4. Herr Hallgren får inte uppfatta det som någon ohövlighet, för vi är redo att ta diskussionen med kommunisterna där vi har fått föra den under alla tider, nämligen på arbetsplatserna och i de fackliga organisationerna. Herr Hallgren sade på en punkt i sitt anförande att vissa saker i lagförslaget är bra, men han slutade med att förklara att medbestämmandelagen inte är något instrument för arbetstagarna att förbättra sin situation. Herr Hallgren, låt oss återkomma till den om tio eller femton år. Jag tror att det är vi som har rätt, när vi säger att det förhåller sig precis tvärtom. Herr Nilsson i Tvärålund sade att han inte vill ha någon stor strid på tre av de punkter där centerns representanter i utskottet har reserverat sig. Man kan ju fråga sig varför han inte vill ha den striden. Vi finner det viktigt att ta upp till diskussion att ni vill luckra upp lagen — jag vänder mig i det här sammanhanget också till herr Oskarson. Man skall komma ihåg att 14 § har ett direkt samband med 11 och 13 §§ om den primära förhandlingsskyldigheten. I 11§ står: ”Innan arbetsgivare beslutar om viktigare förändring av sin verksamhet, skall han på eget initiativ förhandla med arbetstagarorganisation i förhållande till vilken han är bunden av kollektivavtal.” Det är ju detta ni vill kringgå genom ert förslag till ändring i 14 §. Herr Nilsson sade att han har talat med småföretagare och deras anställda om detta och att de begriper det här. Har herr Nilsson frågat de fackliga organisationerna om de vill avstå från den primära förhandlingsrättigheten? Herr Nilsson förklarade att centerns system garanterar inflytande för de anställda. Hur är det med det, herr Nilsson? Jag återkommer till de här paragraferna som hänger ihop, nämligen 14 och 20 §§.

Hur skall man göra, om man går vid sidan av facket? Antag att det på en arbetsplats finns 20 anställda, av vilka 19 godkänner arbetsgivarens förslag men en säger nej. Vem skall då bestämma om man skall gå vidare till facket?

Herr talman! Jag skall i de båda repliker som jag har rätt till bara knyta an något till vad som har sagts av herr Fagerlund och herr Nilsson i Tvärålund. Jag använder min första replik till några reflexioner med anledning av Bengt Fagerlunds anförande. Det har talats om att blåsa till strid. I mitt anförande sade jag ordagrant: Bakom den nu aktuella reformen står en mycket bred politisk opinion, och på alla väsentliga punkter kommer det säkert vid voteringen senare i dag att visa sig finnas en stor uppslutning. Detta antar jag att utskottets vice ordförande inte kan förneka, men det fanns ingenting i herr vice ordförandens anförande som antydde om han var nöjd eller bitter över detta faktum. Jag tror det vore värdefullt att han redovisade om inte också han är tacksam för att vi kan anta denna viktiga reform med en bred samling. Herr Fagerlund sade att det här fanns en rad ställningstaganden där socialdemokraterna har fått markera sin inställning mot de borgerliga partierna, som har haft en borgerlig värdering när de gjort sin skrivning. Herr Fagerlund tar fram några exempel och nämner bl.a. reservationen 9 angående särskilda och synnerliga skäl. Jag vill fråga herr Fagerlund: Är det till nackdel för löntagarna att arbetsgivarna får vissa möjligheter att verkställa beslut om en fråga drivs till central förhandling? Jag kan inte se det. Jag har sagt att man måste beakta effektivitetsaspekten. Jag vill säga i arbetsmarknadsministerns närvaro att jag har tolkat det så att denna aspekt har beaktats också när statsrådet skrev propositionen. Jag vågar gå så långt att jag undrar om inte vår skrivning ligger närmare statsrådet Bengtssons skrivning än reservationen gör. När man tar sådana exempel, då är man ute för att ”söka” argument. Jag tror det vore värdefullt med ett klargörande från socialdemokraterna av om man är nöjd eller inte med den breda uppslutning ni fått i inrikesutskottet på de väsentliga punkterna.

Herr talman! Jag skulle vara glad om herr Fagerlund gav exempel på de skrivningar där centern vill styra eller splittra facket eller där vår skrivning är obegriplig. Herr Fagerlund ville veta om vi under valrörelsen skall ha en affisch där vi talar om att vi är eniga med SAF. Vi var ju eniga med LO under förra valet. Uppriktigt sagt tror jag att herr Fagerlund är mycket väl informerad om och införstådd med våra förslag. Han vet mycket väl, liksom hela regeringspartiet, att vi inte följt upp SAF:s förslag. Det är våra egna förslag. Möjligtvis kan jag förstå om herr Fagerlund förväxlat propositionen och centerns reservationer när det gäller 14 §. Jag skall citera propositionen: ”Finns lokal arbetstagarorganisation, skall förhandlingsskyldigheten enligt 11-13 §§ fullgöras i första hand genom förhandling med denna.” Det garanterar ingen information till anställda i företaget.

Om arbetstagarna alltså inte är eniga med arbetsgivaren, anser vi det alldeles självklart att arbetsgivaren skall ha skyldighet att gå vidare med förhandlingen. Men om arbetstagare och arbetsgivare är eniga, vill jag ställa frågan till socialdemokraterna: Är det rimligt, och misstror facket sina medlemmar i företaget till den grad, att man måste kolla upp det? Vi anser det rimligt att när företagare och anställda är eniga om en åtgärd, så behöver man inte fortsätta med förhandlingsskyldigheten. Givetvis har facket alla möjligheter ändå. Vi hindrar på intet sätt facket att ta initiativ till de åtgärder man anser behövliga i varje särskilt fall. Ja, herr talman, min tid är ute, men jag har möjlighet att återkomma.
Herr talman! Herr Fagerlund sade att moderata samlingspartiet vill hindra utvecklingen när det gäller medinflytande på arbetslivets område. Nej, herr Fagerlund, det är fel. Vi har under många år i partimotioner framfört krav på rätt till medinflytande och medansvar i arbetslivet. Låt mig citera en mening ur vår partimotion i år: ”Moderata samlingspartiet strävar därför efter att bredda och fördjupa demokratin i arbetslivet och därigenom förbättra den enskildes möjlighet att överblicka och påverka sin arbetssituation.” Sedan påstod herr Fagerlund i sitt anförande att vi inte litar på parterna och att vi inte har förtroende för dem. Jag sade i början på mitt anförande att grundförutsättningen för att man över huvud taget skall kunna genomföra en reform av det slag som riksdagen nu skall besluta om är att vi har ansvarskännande organisationer på arbetsmarknaden. Vi har organisationer på arbetsmarknaden som vi kan hysa förtroende för. Vi har vår gamla välkända Saltsjöbadsanda. Och vi moderater förmodar att man skall kunna arbeta i samma anda även i framtiden. Det är alltså inte fråga om vare sig brist på förtroende för parterna eller att vi inte skulle lita på dem. Vidare berörde herr Fagerlund de små företagen och sade att just inom dessa tar vi moderater undan möjligheten till medinflytande för de anställda. Även här är det tvärtom, herr Fagerlund. Det är just medinflytandet som vi vill bredda och flytta ned till de anställda på arbetsplatsen. Vilka är det som känner arbetsplatsen bäst? Det är de anställda, de som arbetar där. Vilka är det som känner företaget och dess problem bäst? Det är också de anställda på arbetsplatsen. Och vilka är det som har det största intresset av att diskutera företagets problem? Det är också de anställda på arbetsplatsen. Det är alltså de som skall ha möjligheterna. Herr talman! Får jag sedan citera ett stycke ur utskottsordföranden Karl-Erik Erikssons anförande. Jag måste be honom om en förklaring. Herr Eriksson säger: Vi har trots det ändå gjort en klar anvisning om att organisationerna bör anpassa sitt arbete och sin organisation så att det på varje arbetsplats bör finnas ett befullmäktigat ombud mot vilken förhandlingsskyldigheten kan fullgöras. Jag har läst motivtexten på ss. 31 och 32 i utskottsbetänkandet, mot vilken vi har reserverat oss. Där kan jag inte finna att majoriteten har tagit denna ställning med ett befullmäktigat ombud. Jag skulle gärna vilja höra hur herr ordföranden i utskottet klarar ut den frågan.

Herr talman! Kom igen om 15 år, säger herr Fagerlund. Jag hoppas verkligen att arbetarklassen om 15 år i alla fall skall ha insett att det inte går att stifta lagar som man tror skall avskaffa klasskampen och klassamhället. Det är inte möjligt. Den kampen kommer att gå vidare, och arbetarklassen kommer säkerligen också att tala om för socialdemokratin att en lagstiftning som inte ger vetorätt och inte ger tolkningsrätt inte är något instrument i arbetarklassens händer. Sedan sade herr Fagerlund något om att ”vi talar med folket ute på arbetsplatserna och där tar vi upp debatten”. I måndags skulle FCO i Skoghall anordna en sådan debatt. Lars Westerberg från LO och Åke Olsson från Aftonbladet skulle delta. De har haft synpunkter på denna fråga. Men plötsligt, när man såg att anslutningen skulle bli sådan att det skulle bli en verklig debatt om frågan, ändrade man alltihop till att bli ett informationsmöte och varken Åke Olsson eller Lars Westerberg kom. Resultatet blev att det gavs en information om de positiva delarna i lagförslaget. Det är ingen debatt. Det är inte på det sättet man skall föra debatt, utan arbetarna själva skall få säga sin mening. Det skulle man ha passat på att låta dem göra i remissförfarandet, och där borde man ha tagit med också de negativa delarna av förslaget.

Herr talman! Herr Eriksson i Arvika frågar om vi är tacksamma för att man uppnått den enighet som finns kring det mesta i förslaget. Ja, men vi hade varit ännu mer tacksamma om folkpartiet följt med hela vägen och ställt sig bakom hela propositionen. Sedan tar han upp spörsmålet om verkställighet av beslut i de fall en fråga förs till central förhandling. Varför, herr Eriksson, förs den till central förhandling? Ni talar mycket om inflytande på det lokala företaget. Men om man inte har kommit överens vid lokal förhandling förs frågan till central förhandling — och det är då ni vill att det skall få ske endast när det finns ”synnerliga” skäl. Det är att ta ifrån människorna på arbetsplatsen möjligheten att driva sin fråga! Sedan kommer jag återigen till reservationen 4. Herr Nilsson i Tvärålund frågar: Om de fackliga organisationerna får information, vad får de som är anställda vid företaget? Då får de ingen information, säger han. Saknar herr Nilsson fullständigt kunskap om hur en facklig organisation arbetar? Det är genom fackföreningen och genom de valda ombuden som medlemmarna får information. Det är detta som är det primära i sammanhanget. Om de anställda inte är ense kan de gå till facket, säger herr Nilsson. Ta den där ensamme jobbaren på det lilla företaget i bygden som endast har en industri. Hur blir det med hans sysselsättning i det lilla företaget om han går till facket därför att han är oense med sina 19 arbetskamrater? Ni säger att ni skall slå vakt om de enskilda människorna. Nej, det är endast den fackliga rörelsen som kan göra det — och inte med hjälp av några borgerliga dimfigurer. Vi slår vakt om rätten till inflytande. Ni vill flytta ned det till arbetsplatsen. Och det är vad vi gör — skapa inflytande genom facket. Men där går skiljelinjen: Ni vill avkoppla facket. Vi vill ha det kvar. Sedan säger herr Oskarson: Vi har inte förhindrat ett ökat medinflytande. Men hur är det, herr Oskarson, när det gäller företagsledningsfrågorna? Där vill ni göra undantag för småföretagarna. Vidare säger herr Oskarson att vi måste ha starka organisationer på arbetsmarknaden. Det hade jag faktiskt antecknat att han sade redan i sitt första anförande. Men i den andra meningen började han tala om individen och den enskilda människan, vars position ni vill förstärka. Återigen vill jag säga: Det är genom facket som den enskilda människan kan klara sig i den kamp som finns; herr Hallgren kallar den klasskamp, men man kan också kalla den en pågående kamp för demokratisering av näringslivet.

Herr talman! Till att börja med en kort kommentar till det vice ordföranden i utskottet sade. Herr Fagerlund citerade i sitt anförande det som står på s. 34 i betänkandet angående ”synnerliga” och ”särskilda” skäl. Jag vill peka på att herr Fagerlund slutade där nyckelmeningen i vår motivering börjar. Vi har sagt att avgörande för uppskovsskyldigheten skall bli frågans karaktär och förhandlingarnas längd. Här kommer effektivitetskravet in, och jag tror att anställda och företagare har samma intressen därvidlag. Jag tror att vi kan vara överens om det, herr Fagerlund. Herr Oskarson efterlyste en skrivning om arbetsplatsombud och sade, att han förgäves hade letat efter en sådan på s. 32-34 utan att finna någon. Jag vill i all vänlighet säga till herr Oskarson: Läs hela det betänkande som vi har skrivit! Läs också hela sista stycket på s. 30, där det bl.a. står: ”Som tidigare sagts är reglerna dispositiva, och parterna kan därför träffa överenskommelse om exempelvis att avdelningen eller sektionen skall företrädas av någon som är anställd på arbetsplatsen, dvs. av ett arbetsplatsombud eller liknande.” Det är en skrivning som vi är helt överens om. Jag har lovat att i denna replik säga något till herr Nilsson i Tvärålund, och jag skall ägna resten av repliken åt honom. Herr Nilsson i Tvärålund säger att det är märkligt att folkpartiet inte har gått med på centerförslaget om ändring av lagförslaget i vad gäller förhandlingsreglerna. Jag lämnade i mitt anförande en klar och öppen redovisning för skälet till detta. Jag tycker också att det måste kännas litet betänksamt för herr Nilsson i Tvärålund att hans medreservanter i en annan reservation ställer sig tveksamma.

Har man den inställning som moderata samlingspartiet har och som tydligen i viss mån herr Nilsson i Tvärålund delar, tycker jag — för att begagna ett ord som jag ofta använder — att det är rejält av moderata samlingspartiet att inta den ställning som de har valt. Vi har inte samma inställning, och vi väljer i folkpartiet en annan väg, nämligen att i förtroende för organisationerna ge dem fullmakt att klara det hela.

Herr talman! Jag vill upprepa att vi i centern är förvånade över att folkpartiet inte har stött vårt förslag om en decentralisering av information till de anställda i alla företag. Det är verkligen närdemokrati. Jag vill i detta sammanhang fråga Bengt Fagerlund om han instämmer i Karl-Erik Erikssons beskrivning av sättet att styra facket i vad gäller deras arbetsformer. Det är ju en betydande skillnad mellan Karl-Erik Erikssons och Bengt Fagerlunds beskrivning i det här fallet. Herr Fagerlund säger att jag saknar facklig kunskap. Får jag då peka på att det i regeringens förslag står, att information skall ges till lokal facklig organisation och att informationsskyldigheten sedan skall följas upp hos central organisation. Vi säger i vårt förslag till utformning av 20 § att information skall ges till facklig företrädare som finns på platsen och i företaget. För de fall där sådan inte finns föreslår vi i 14§ att företagaren skall ha skyldighet att inleda förhandling med de anställda i företaget. Är man ense i företaget om åtgärden, anser vi inte att facket har anledning att misstro sina medlemmars omdöme. Men om facket och medlemmarna vill det, har facket och dess medlemmar all möjlighet att verka obehindrat och företagarna har om de vill fortsatt förhandlingsskyldighet. Att detta skulle vara svårt att förstå kan vi inte inse. Jag har, som jag tidigare sagt, talat med mycket framstående fackliga förtroendemän och anställda i småföretag, som mycket väl begriper detta och som inte kan förstå att facket inte kan ha förtroende för dem i sådana fall. Facket har som sagt alla möjligheter att utse förtroendeman. Centern vill garantera att information lämnas till de anställda i företaget, även om facket inte utser förtroendeman eller om facket och medlemmarna på ett företag är eniga om att inte göra det. Det stämmer såvitt vi förstår helt och hållet med lagens syfte. Det är en decentralisering av inflytandefrågorna och av maktbefogenheterna. På den här punkten har jag under diskussionen hittills icke funnit några sakliga invändningar från dem som kritiserar OSS.
Herr talman! Herr Fagerlund sade att så snart jag hade deklarerat moderata samlingspartiets förtroende för organisationerna på arbetsmarknaden och tilliten till dem kom jag strax in på individen. Ja, det gjorde jag, herr Fagerlund, och jag måste säga att det är just individerna och deras förhållanden på arbetsplatsen som vi talar om. Det vi vill uppnå är deras trvisel i arbetet och deras känsla att medverka i produktionen och göra en verkligt betydelsefull insats. Det är där vi skiljer oss åt, herr Fagerlund! Vi anser att man skall kunna överlåta till de enskilda människorna på arbetsplatserna att själva bestämma detta så långt det är möjligt utan att därmed slå sönder vare sig organisationer eller rutiner. Det är i denna strävan som vi har arbetat när vi har kommit fram till vårt förslag i reservationen 4, som väl på alla punkter visserligen inte är helt kristallklart utformad, men där principen är fullt klar, herr Fagerlund. Herr talman! Får jag sedan också säga till vår värderade ordförande, som rekommenderade mig att läsa betänkandet, att jag faktiskt har gjort det, och jag har just nu läst om den där biten nederst på s. 31 och överst på s. 32 med verkligt intresse. Det är ju denna bit som vi reserverat oss mot i reservation nr 4, där vi tillsammans med centerpartiet har redovisat vårt system. | Detta med arbetsplatsombud o. d. är referat ur propositionen, men på den punkten är vi faktiskt överens både när det gäller referaten och | när det gäller de andra delarna av utskottsbetänkandet. Men det är på just denna del, herr utskottsordförande, som det hade varit viktigt att få detta fastslaget. Är det folkpartiets uppfattning att man skall ha befullmäktigade ombud på arbetsplatserna, då är vi överens i sak, och då tycker jag att vi mycket väl skulle ha kunnat komma fram till gemensam skrivning i utskottet, men det var ju på den punkten som vi misslyckades. Låt mig därför säga att om det verkligen är folkpartiets mening att befullmäktigade ombud skall utses, hälsar jag detta med tillfredsställelse, och då tror jag också att vi skall kunna ordna upp den här saken så småningom.

Herr talman! När man tar del av utskottsbetänkandet och där upptäcker alla reservationer, kan man få ett intryck av total splittring. Men som det har sagts från denna talarstol är det ju så, att man på vissa väsentliga punkter har kunnat åstadkomma en bred uppslutning, även om det i [vissa andra viktiga avseenden kvarstår en viss splittring. Hur kan det då komma sig att man har lyckats åstadkomma denna breda uppslutning kring viktiga frågor om arbetsrätten? Jag håller före att förklaringen ligger däruti att den fackliga rörelsen — både Landsor Iganisationen och TCO -— så helhjärtat har ställt sig bakom de förslag som regeringen har presenterat för riksdagen. Därav denna breda upp Islutning kring viktiga frågor. Men som sagt: Kvar står en del frågor, Idär oenighet fortfarande råder, och jag skall återkomma till dem så småningom. Herr Hallgren ansåg sig inte kunna delta i lovsången, och det gjorde han sannerligen inte. Men i de sista skälvande minuterna av hans anörande sade han att det finns sådant som utan tvivel är bra. Vid alla reformer som vi har genomfört på arbetslivets område har det visat sig att mycket har varit bra, men alla reformer har svartmålats precis på samma sätt av kommunisterna på sin tid och av vänsterpartiet kommunisterna under vår tid. Den bärande tanken i den här reformen är att den som gör en arbetsinsats skall ha inflytande över sina arbetsförhållanden. Det är en fråga om rättvisa. Och det gäller att skapa sådana förhållanden i arbetslivet btt de stämmer med människornas krav på hur arbetet skall vara ordnat.

Det lagförslag som vi i dag diskuterar är av stor betydelse för strävan att förändra maktförhållandena i arbetslivet och få till stånd en demokratisering. Lagen syftar till att undanröja en princip som i själva verket är 70 år gammal. Den knäsattes i den s.k. decemberkompromissen 1906 mellan Landsorganisationen och Arbetsgivareföreningen. Den hade naturligtvis sin grund i de styrkeförhållanden som rådde i dåtidens samhälle. Den lades fast i ett samhälle där de privilegierade grupperna fortfarande bekämpade den allmänna och lika rösträtten och där de under ytterligare något årtionde kunde förhindra den demokratiska utvecklingen. Men demokratin gick segrande fram, och den banade väg för stora sociala reformer och för de jämlikhetsoch rättvisekrav som har präglat retormarbetet under ett par årtionden. Viljan att vidga demokratin byggdes under av de faktiska förhållandena i arbetslivet. Under 1960-talet började kritiken mot de rådande förhållandena inom arbetslivet att växa i styrka. Många av oss erinrar sig säkert Arne Geijers kraftfulla inlägg på LO-kongressen. Riskerna för olyckor och ohälsa i arbetet föreföll att öka, och det utlöste krav på förbättringar av arbetsmiljön. Denna fortgående omvandling av arbetslivet och näringslivet ledde till att åtskilliga människor alltför ofta ställdes utanför arbetslivet. Det betydde naturligtvis otrygghet för ännu fler människor. Och detta ledde till krav på insyn — i företagen och näringslivet — och krav på möjligheter för arbetstagarna att ta till vara sina intressen i denna omvandlingsprocess. Det står alldeles klart att frågan om hur arbetet skall ledas och fördelas inte bara är en fråga för den part som svarar för kapitalinsatserna utan i minst lika hög grad är en fråga för dem som möjliggör produktionen genom sitt arbete. De fackliga organisationernas program för en demokratisering av arbetslivet utgår ifrån att det är av särskild betydelse för de anställda att få inflytande över de frågor som berör den enskilde nära och dagligen. Det utgår vidare från tanken att man skall vinna inflytande i den takt och på de områden som är mest angelägna ur de anställdas synpunkt. Detta är den utgångspunkt som regeringen har haft för sitt arbete, och därför har det varit naturligt att vi i lagstiftningen om medbestämmande i arbetet har byggt vidare på förhandlingsrättens grund. Däri ligger alltså svaret på den fråga som har ställts under senare år, nämligen: Vad skall komma i stället för § 32 — den där principen om att arbetsgivaren ensidigt har bestämmanderätt? Vårt svar är att befogenhet och ansvar skall fördelas mellan parterna genom förhandlingar och avtal. På så sätt bygger man vidare på en god tradition på svensk arbetsmarknad, och samtidigt vidgar man det fält, där parterna själva kan avtala och förhandla, till nya områden där arbetstagarna hittills i stor utsträckning har varit utestängda. Grundtanken i regeringens förslag är att det ökande inflytandet för arbetstagarna skall utformas i kollektivavtal mellan arbetsgivarna och arbetstagarnas fackliga organisationer. Det är den tanken som har kommit till uttryck i 32 § i den nya lagen, där det står att kollektivavtal och medbestämmanderätt för arbetstagarna bör träffas i frågor om ingående och upphörande av anställningsavtal, ledningen och fördelningen av arbetet och verksamhetens bedrivande i övrigt, när arbetstagarsidan begär det. I den paragrafen har vi sammanfattat det vi vill uppnå, nämligen ett nytt system av regler om fördelningen av inflytande och ansvar, utformat av parterna själva i avtal. Tyngdpunkten ligger på de frågor och på de områden som arbetstagarna själva anser vara viktigast. Detta system är utvecklingsbart, det ger möjligheter att fortgående utvidga medbestämmandet i den takt som är möjlig mot bakgrunden av de erfarenheter som man undan för undan skaffar sig. Jag menar att paragrafen ger uttryck för den rätta metoden för reformarbetet. Lagen anger riktningen och ramarna. Parterna får sedan själva finna de konkreta lösningar som passar dem bäst, som är smidigast och mest anpassningsbara. Och parterna skall kunna pröva sig fram, ändra och utveckla, allteftersom de vinner nya erfarenheter. De skall inte hindras av den stelhet som ligger i ett system med i lag detaljutformade regler. Denna grundläggande paragraf i lagen, 32 §, syftar till en sådan självständig verksamhet hos parterna på arbetsmarknaden med sikte på att ge arbetstagarna ökat inflytande. Lagens övriga regler har i stor utsträckning gjorts dispositiva av samma skäl och för samma ändamål. Den anpassbarhet som reglerna ger utrymme för är den bästa garantin för att detta system skall fungera effektivt och tillfredsställande, utan onödig byråkrati, och på ett sätt som ökar arbetstagarnas tillfredsställelse i arbetet och därigenom också gör arbetet rationellt och effektivt. Men det är naturligtvis inte tillräckligt att lagen ger en allmän ram. Den måste också innehålla regler som anger nya utgångspunkter och som slår fast en serie grundläggande rättigheter för arbetstagarna och deras organisationer. Sådana regler finns ju i regeringens förslag. Vi har regeln om primär förhandlingsrätt för arbetstagarorganisationerna innan det sker förändringar i företagets eller myndighetens verksamhet eller i förhållandena för den enskilde arbetstagaren. Det är en utomordentligt viktig regel att besluten i frågor som har betydelse för både arbetsgivare och arbetstagare inte skall fattas bara av den ena parten. Paragrafen täcker alla frågor av betydelse. Det är en naturlig och nödvändig princip att alla sådana frågor skall | bli föremål för arbetstagarnas inflytande, och den grundläggande formen för detta inflytande är den fackliga förhandlingen. Hela idén med den här reformen för inflytande är att förhandlingarna skall genomföras innan beslutet ännu har fattats — det är viktigt. Det skall alltså ske medan det ännu är öppet vilket beslut som skall fattas; annars är förhandlingsskyldigheten meningslös. Därför står det i lagen att arbetsgivaren skall förhandla först och besluta sedan. Det är naturligt att förhandlingarna i första hand skall ske på lokal nivå och skötas av dem som är direkt berörda av problemen samt har förstahandskunskap om dessa. Så kommer det också att bli i de allra flesta fall, i båda parters intresse. Men det vore ju totalt fel att i lagen begränsa den här rätten att förhandla till den lokala nivån. Arbetstagarna måste, precis som i alla andra förhandlingar, ha rätt att koppla in sitt förbund. Det sker naturligtvis när det gäller en principfråga som bör behandlas på ett enhetligt sätt inom ett större område eller när det visar sig helt omöjligt att komma fram till en lösning på annat sätt. I medbestämmandelagen har vi också regler om rätt till information. Parterna skall vara skyldiga att lämna över material som de stöder sig på vid förhandlingen, så att det kan råda jämvikt i utgångsläget mellan parterna. Arbetstagarparten måste ha rätt att ta del av allt material som den behöver för att kunna ta till vara medlemmarnas intressen i förhållande till arbetsgivaren. Arbetstagarparten bör också i skälig omfattning ha rätt till hjälp från arbetsgivarens sida med bearbetning av det material som lämnas över. Allt det här är grundläggande för att det verkligen skall bli något av med arbetstagarinflytandet. Det måste vara självklart att delat inflytande och delat ansvar skall bygga på likställighet när det gäller kunskapen om beslutsunderlaget. Det är ett förlegat synsätt att betrakta arbetstagarna och deras fackliga företrädare som utanförstående som bara skall ha rätt att få veta en del av det som är av betydelse för företaget och dess verksamhet. Det är klart att vissa uppgifter kan vara av särskilt känslig natur eller att de av personliga skäl inte bör spridas till obehöriga. Men det är ofta ett ömsesidigt intresse för båda parter att inte vidarebefordra sådan information, och därför är det naturligt att man i första hand skall förhandla om den saken. Så har vi sett det och så har reglerna på det här området utformats. Även i andra hänseenden innehåller medbestämmandelagen regler som skall förstärka löntagarnas ställning. Dit hör reglerna om tolkningsföreträde. Som särskilt anmärkningsvärd har de anställda betraktat arbetsgivarens rätt att bestämma i tvister om arbetsskyldighet. Nu ändrar vi det förhållandet, och tolkningsföreträdet går över till den fackliga organisationen. Även i fråga om tolkning av avtal och av medbestämmanderätten läggs nu tolkningsföreträdet hos löntagarparten, och i fråga om lönetvister läggs likaså tyngdpunkten vid de anställdas bedömning. Ytterst är det självfallet arbetsdomstolen som får avgöra frågorna, men i praktiken är det av stor betydelse att arbetsgivaren inte automatiskt kan hävda sin tolkning utan att tolkningsföreträdet gått över till facket. En sista grupp av regler som är avsedda att slå fast de nya utgångspunkterna för arbetstagarnas inflytande gäller de fackliga organisationernas vetorätt mot att lägga ut arbete på entreprenad, när syftet är att sätta åt sidan vad som har avtalats eller annars är godtaget på parternas avtalsområde. Här har vi velat komma till rätta med ett konkret problem på arbetsmarknaden, och vi har funnit att det kan ske genom att använda medbestämmanderättslagen. Det är alltså fråga om att lösa problemet Jag har försökt betona, att vad det nu är fråga om är att i lagen lägga grunden för ett nytt system för ett på förhandlingar och kollektivavtal grundat medbestämmande för arbetstagarna. Det får inte råda någon tvekan om arbetstagarnas rätt till inflytande. Men utformningen, anpassningen och de lämpliga och effektiva formerna tillkommer det parterna själva att hitta fram till. Och regeringens lagförslag ger möjligheter till och kraftigt stöd för detta. På den punkten har regeringsförslaget rönt praktiskt taget 100-procentig uppslutning från de fackliga organisationerna och i det remissarbete som har pågått på arbetsplatserna. Vi vänder oss i vårt förslag mot alla försök att avgränsa arbetstagarnas inflytande till att omfatta endast vissa frågor. Inflytandet måste gälla alla frågor som berör arbetstagarna, både direkt och påtagligt i deras dagliga arbete och mera långsiktigt och i stort. Det är på många sätt särskilt angeläget att arbetsrättsreformen omedelbart ger stöd för arbetstagarnas anspråk på ökat inflytande i frågor som berör dem nära och dagligen, frågor som gäller arbetets ledning och fördelning. Men inte mindre viktigt är att arbetstagarna också får rätt att ta del i företagets verksamhet i stort. Det är i grunden fel att, som moderaterna nu vill, göra en avgränsning av området för kollektivavtal och medbestämmanderätt och undanta företagsledningsfrågor. Den som vill göra en sådan begränsning av arbetstagarinflytandet ser på hela principfrågan om arbetstagarnas medinflytande på ett oriktigt och förlegat sätt. Han godtar inte själva utgångspunkten, nämligen att arbetet skall ge rätt till inflytande lika väl som kapitalinsatsen samt att arbetstagarna har samma intresse som arbetsgivaren av att verksamheten sköts på ett riktigt sätt. Jag menar att det också är ett oriktigt tänkande som ligger bakom, när man vill begränsa rätten till förhandlingar och information genom undantagsregler som ger arbetsgivaren rätt att bedöma vilken grad av inflytande för löntagarna som är ”skälig” eller vad som kan meddelas den andra parten ”utan risk för skada”. Det är därför som vi har tagit bort de undantagsregler av den typ som fanns i kommitténs ursprungliga förslag. Arbetstagarsidans inflytande måste vara huvudregeln. Därom får inte råda någon tvekan. Den anpassning som måste ske till förhållandena i enskilda fall skall åstadkommas genom förhandlingar och överenskommelser mellan likaberättigade parter. Den skall inte ske genom undantagsregler som innebär att ena parten, nämligen arbetsgivaren, i verkligheten behåller en väsentlig del av sitt tidigare överläge. Från det synsättet har vi inte kunnat vika. Vi avvisar bestämt de förslag till ändringar i medbestämmandelagen som framförts från borgerligt håll till förmån för längre gående undantag. Vi ser på i princip samma sätt på lagens tillämplighet på de minsta företagen. Här har moderaterna och centern velat skilja ut de små företagen och antingen mer eller mindre helt undanta dem från lagen eller ställa upp skilda slag av specialregler för dem. Vi anser att det är en oriktig uppfattning som ligger bakom dessa krav. Ingen av de tre gällande centrala arbetsrättsliga lagarna har särbehandlat de små företagen. Det skulle vara ett brott mot en fast tradition på svensk arbetsmarknad att nu, när dessa lagar förs över i medbestämmandelagen, skilja ut de mindre företagen. Det är inte heller i de små företagens intresse att göra det. Hur skall sådana företag kunna rekrytera kunniga medarbetare, om utvecklingen går mot sämre arbetsförhållanden i de små företagen än i de stora? F. ö. är arbetstagarna i de mindre företagen inte mindre angelägna om sina arbetsplatser och sina företags utveckling än de som är anställda i större företag. De är inte mindre erfarna och mindre omdömesgilla eller mindre villiga att finna lämpliga former för inflytandet än de anställda i storföretagen. Därför vore det orättvist att dra en sådan gräns som de borgerliga vill ha. I stället skall vi naturligtvis inrikta oss på att låta förhandlingar och avtal bli medlet för parterna att inrätta sig efter de särskilda förhållanden som råder. Det finns inte några skäl att räkna med annat än att det skall gå bra att finna lämpliga och praktiska lösningar den vägen. Jag skall inte göra någon ytterligare genomgång av de olika reglerna i medbestämmandelagen. Jag har försökt teckna några huvuddrag. Herr Fagerlund har beskrivit en del regler, och flera andra kommer säkert att ta upp dem. Vårt lagförslag har kallats en antistrejklag av först skp och nu också vpk. Självfallet är detta en vrångbild. Lagen inskränker på intet sätt de fackliga organisationernas strejkrätt. Lagen utvidgar i stället denna rätt. Men liksom fallet är nu är det de fackliga organisationerna som suveränt beslutar hur och om strejkvapnet skall användas. Den saken regleras inte i lagen. Den regleras i fackförbundens, Landsorganisationens och TCO:s stadgar. Så den som ropar att facket måste stå fritt slår in öppna dörrar. Det är riktigt att lagen sätter avtalet i centrum. Förhandlingar och de stridsmedel som löntagarorganisationerna förfogar över skall mynna ut i avtal. Den som har kämpat sig till ett avtal har självfallet skyldigheter att uppfylla avtalets förpliktelser. Dessa förpliktelser måste naturligtvis gälla båda parter. När avtal har ingåtts råder fredsplikt. Den fackliga rörelsen i vårt land har alltid avvisat den vilda strejken som arbetsmetod. Regeringens utgångspunkt vid arbetet med medbestämmandelagen har varit att fredsplikten icke får rubbas. På den punkten har vi hela den fackliga rörelsens bastanta stöd. Det hindrar emellertid inte att man skall inta en verklighetsförankrad och nyanserad ståndpunkt när man behandlar arbetsnedläggelser som strider mot fredsplikten. Det är väl känt att s.k. vilda strejker ofta har sin bakgrund i förhållanden som gör att inte enbart deltagarna kan lastas för att en olovlig konflikt bryter ut. Det kan bero på omständigheter i arbetet; en förklarlig irritation utlöser denna stridsåtgärd. I sådana fall måste det vara viktigare att komma fram till en lösning av konflikten genom kontakter mellan de berörda parterna än att hota med rättegång och straff. Den regel som nu ger skyldighet för arbetsgivarna och den lokala fackliga organisationen att omedelbart ta upp överläggningar när en olovlig konflikt bryter ut är ett nytt inslag i vår arbetslagstiftning. Medbestämmandelagens regler om skadestånd vid olovlig konflikt skall ses i detta sammanhang. När en konflikt kan lösas genom överläggningar skall det i princip inte alls bli tal om något skadestånd, det är klart utsagt. Skadeståndsansvaret för enskilda arbetstagare skall inte ges en alltför framträdande plats i systemet. Det är viktigare att skadeståndet fungerar som ett sätt att inskärpa fredspliktens princip än att det kommer till användning som ett vapen mot de arbetstagare som deltar i en olovlig arbetsnedläggelse. Därför anser vi att 200-kronorsregeln skall stå kvar. Skadeståndsansvaret kan väl fylla sina funktioner inom ramen för den regeln. Sedan har man gjort gällande att medbestämmandelagen gör det lättare för arbetsgivare att avskeda en anställd som deltagit i olovlig strejk. Sanningen är den motsatta. Herr Hallgren var av helt naturliga skäl försiktig i sitt anförande, för han känner ju till sanningen. I lagen om medbestämmande upptas inte frågan om huruvida en arbetare som deltar i en olovlig strejk skall avskedas. Det är en fråga som har reglerats redan tidigare. Det vet herr Hallgren, och det var alldeles riktigt av honom att påpeka det. Tidigare hade arbetsgivaren möjlighet att fritt avskeda arbetarna. Det var ju det som var § 32. Undan för undan har vi begränsat denna rätt för arbetsgivaren. Vi har på kort tid tagit två väsentliga steg som har beskurit den rätten. Trygghetslagarna var det steg som utomordentligt begränsade arbetsgivarnas rätt att avskeda. Det andra steget tar vi faktiskt nu. Vad jag har sagt i motiven till denna lag är att när man tillämpar anställningsskyddslagens regler om avsked och uppsägning vid en vild strejk, skall man göra det på ett mycket restriktivt sätt. Vi begränsar alltså den rätt som trygghetslagen ger, och det är klart utsagt. Varje annat påstående är lögn. Det blir alltså svårare för arbetsgivarna att få arbetsdomstolens godkännande att avskeda en anställd som har deltagit i en vild strejk, för det är inte arbetsgivaren som avskedar honom utan arbetsdomstolen som i så fall ger sitt godkännande.

Genom det förarbete till lagen, som jag bär ansvar för, ökas inte den rätten, utan den begränsas i jämförelse med vad som gäller nu. Det andra fallet är om den olovliga strejken riktar sig direkt mot det fackliga arbetet. Det skall då bevisas vid arbetsdomstolen. Alla de som säger sig värna om facket och som vill stärka fackets ställning kan rimligtvis inte ha någon principiell invändning mot den saken. Vi skall hela tiden ha i minnet att det inte är strejken som arbetsmetod för den fackliga rörelsen det handlar om; den möjligheten finns, och den utökas. Vad vi talar om är de olovliga strejker som förekommit. En annan angreppspunkt är att det skulle bli lättare för arbetsgivaren att få befrielse från avtalets fredsförpliktelse. Här har plötsligt fredsförpliktelsen blivit något mycket värdefullt! Låt mig kraftigt understryka att den lagliga möjligheten att bli befriad från avtalets fredsförpliktelse är ömsesidig. Arbetstagarna har samma rätt och samma behov av att bli befriade från fredsförpliktelsen. Det har inte skett någon förändring på den punkten. De försyndelser som begåtts måste vara precis lika allvarliga, vilken sida det än gäller, för att arbetsdomstolen skall kunna befria den andra parten från de fredsförpliktelser som finns. Där har inte heller skett någon försämring. Denna möjlighet kommer till användning i yttersta nödfall, när alla andra möjligheter är uttömda. Och vi vet ju, som Aftonbladet skrev i sin ledare, att det oftast är arbetsgivarna som grovt åsidosätter avtalets förpliktelser. Då har löntagarorganisationerna samma rätt att bli befriade från avtalets fredsförpliktelser. De behöver inte ta till vild strejk, utan de kan bli befriade från sin fredsplikt. Syftet med de senaste årens förnyelse av arbetslivet är ju främst att förbättra arbetsmiljön och ge de anställda ett ökat inflytande. Många gånger har oviljan att förbättra en usel arbetsmiljö orsakat irritation och vild strejk. Nu har skyddsombuden fått ökad befogenhet, ökad makt, och kan tvinga fram förbättringar. Man behöver inte gå till vild strejk för att få förbättringar, skyddsombudet kan förbjuda arbetet. Jag vill fästa uppmärksamheten på att när vi diskuterade ökade befogenheter och förbättringar i arbetarskyddslagen skrämde man också för den lagen och sade att vi egentligen gick arbetsgivarnas ärenden. Nu har vi erfarenhet på det området. Tala med våra skyddsombud! De kan tala om hur det ligger till på den punkten. Genom de föreslagna reformerna av arbetsrätten, som vi nu diskuterar, skall vi också ta bort orsakerna till de vilda strejkerna. Vi kommer alltså genom dessa åtgärder undan för undan att undanröja det som kunnat motivera vilda strejker. Det är vårt syfte med arbetslivets förnyelse, att förbättra förhållandena för de anställda. Detta är en viktig reform på arbetslivets område. Med den nya medbestämmandelagen som grund skall arbetstagarna få inflytande över sina förhållanden i arbetslivet. Det begreppet i vidaste mening skall utvecklas och förstärkas på ett avgörande sätt. Det är stora ansträngningar som skall göras för att i förhandlingar och avtal komma fram till lösningar och resultat som motsvarar de högt ställda förväntningar arbetstagarna har. Det är i de förhandlingarna och sedan i det dagliga jobbet ute på arbetsplatserna som arbetsrättsreformen får sitt påtagliga innehåll. Det har då avgörande betydelse att man når ut på ett effektivt sätt med information och utbildning till alla som berörs av reformen och som skall fylla nya uppgifter vid en förändrad rollfördelning i arbetslivet. Det är därför vi har lagt fram ett förslag även på det området, och det ligger i linje med vårt sätt att se på de här tingen. Även den verksamheten uppfattas som något som rör både arbetsgivarna och arbetstagarna, något som rör arbetslivets organisation i stort och de förhållanden under vilka arbetet skall utföras i näringslivet och inom den offentliga verksamheten. Då är det också naturligt att kostnaderna för denna verksamhet bestrids av medel som tas ur produktionen. Vid sidan av det förhandlingsarbete som nu blir nästa steg fortsätter vi översynen och reformeringen av lagstiftningen på arbetslivets område. Vi skall få en ny arbetsmiljölag, och en ny arbetsrättslig utredning skall omedelbart tillsättas för att undersöka de återstående frågorna om demokratiseringen av arbetslivet. Den utredningen skall också följa tilllämpningen av den nya lagstiftningen, och en första uppgift blir att utvidga de regler som gäller för fackliga förtroendemän. Utredningen skall också behandla de fackliga kraven på självbestämmande i en del frågor. Den skall vidare följa och utvärdera arbetsdomstolens pråxis och följa upp vissa frågor som står kvar efter arbetsrättsreformens genomförande. Herr talman! Reformarbetet skall föras vidare, och jag kan försäkra att det kommer att ske i samråd med den fackliga rörelsen, precis på samma sätt som har skett när det förslag vi nu behandlar har vuxit fram.

Herr talman! Av naturliga skäl uppehöll sig statsrådet Bengtsson främst vid de ställningstaganden som redovisas från de partier som har rader av reservationer i det här betänkandet och som vi tidigare har talat om. Det hedrar statsrådet, tycker jag, att han klart sade ifrån att det råder en bred uppslutning på väsentliga avsnitt. Det är precis vad jag har framhållit tidigare i debatten, så där är vi helt ense. Men det fanns en nyans i statsrådets redovisning som jag reagerar mot. Jag fick en känsla av att han menade att det var något av ett påtvingat och halvhjärtat ställningstagande från vår sida. Det vill jag bestämt vända mig emot. Statsrådet Bengtsson vet att folkpartiet så tidigt som 1967 krävde att löntagarna skulle få representation i företagens styrelser. Statsrådet Bengtsson vet likaså att LO och socialdemokratin i flera år bekämpade det förslaget innan man tog upp det. Statsrådet Bengtsson vet säkert också att folkpartiet i det nya partiprogram som antogs 1972 förklarade att § 32 skulle bort och att löntagarna skulle få tolkningsföreträde i en rad frågor, att löntagarna skulle få en med arbetsgivarna likvärdig ställning. När statsrådet vet detta — jag nämner bara dessa exempel; jag skulle kunna fortsätta uppräkningen — då tycker jag att det hade varit hederligt att undanta vårt parti från beskyllningen att det skulle vara fråga om ett påtvingat ställningstagande. Vi har från folkpartiet drivit de här frå gorna, och jag har redovisat vår inställning i det ärende som vi i dag behandlar. Jag noterar än en gång att det är en bred uppslutning bakom de väsentliga avsnitten i betänkandet och att det hade varit hederligt om statsrådet låtit bli att antyda att det skulle röra sig om en halvhjärtad inställning från vår sida.

Herr talman! Allra först vill jag understryka att det är felaktigt om statsrådet vill ge den beskrivningen att detta är en halvhjärtad insats från centern och ett halvhjärtat medgivande från oss. Jag vill erinra om att vi i vårt partiprogram som antogs 1970 har klart uttalat oss i den här frågan. Departementschefens anförande var huvudsakligen utformat från principiella utgångspunkter, och i de delarna vill jag helt ansluta mig. Jag har ingen invändning mot statsrådets uttalande att den bärande tanken är att den som gör en arbetsinsats skall ha rätt att utöva inflytande på sin arbetsplats och att inflytande för arbetstagarna skall finnas i frågor som berör dem nära och dagligen. Detta har gjort att vi föreslagit en kompletterande regel för vissa småföretag.

Jag hoppas att den saken inte behöver förekomma mer i diskussionen. Sådana metoder undergräver respekten för politiskt arbete och politiska argument. Vi vill nämligen genom en särskild regel få med de mindre företagen och deras anställda i full utsträckning. Jag vill i det här sammanhanget citera vad utskottet enhälligt sagt med anledning av socialdemokraten Knut Johanssons motion, där han pekar på att anställda i småföretagen i vissa fall inte har kommit i åtnjutande av förmåner som finns i de större företagen. Utskottet säger nämligen: ”Principen bör vara att samma regler så långt möjligt skall gälla för alla företag oavsett storlek. Detta utesluter inte att det av praktiska skäl ibland kan vara lämpligt att välja skilda lösningar för olika typer av arbetsplatser. En sådan ordning kan accepteras om reglerna ger samma principiella effekt.” Detta är alla partier i utskottet eniga om. Det är så vi har gjort beträffande 14 § och de mindre företagen. Fackets verksamhet blir oinskränkt enligt vårt förslag, och vi har inga pekpinnar till facket i våra skrivningar. Men vi garanterar genom lag att alla skall få samma rätt och samma möjligheter. Det är en viktig grund för lagstiftning som helhet.

Herr talman! Den som gör arbetsinsatsen skall ha inflytande, och arbetet skall ge rätt till inflytande, sade statsrådet. På den punkten finns inga delade meningar, herr statsråd, inte i utredningen och inte heller här i riksdagen. Jag har tidigare citerat moderata samlingspartiets partimotion, där vi ju ger uttryck för denna inställning. Men vi har avvikande meningar på en del punkter, och vi ser därvid det hela såväl från företagens som från de anställdas synpunkt. Målsättningen för våra förslag är att skapa ett sådant klimat att högsta möjliga grad av trivsel och tillfredsställelse uppnås för dem som arbetar inom företaget eller myndigheten och därmed också högsta möjliga produktion. Det må gälla anställda, företagare eller företagsledare. Vi har också den uppfattningen, som vi så många gånger har deklarerat, att företag resp. myndigheter måste kunna få fungera på ett effektivt sätt, även konkurrensmässigt. Detta är dock väsentligt för samhället och därmed även väsentligt för både arbetstagare och arbetsgivare. Vad vi är betänksamma emot är att man genom vissa delar av denna lag kan skapa krångel och irritation, och det är det vi vill undvika. Vi betraktar nämligen företaget eller arbetsplatsen som en enhet, där alla har gemensamma intressen — företagsledare, myndighetspersoner och de som arbetar på platsen. Sedan berörde herr statsrådet vissa avgränsningar som vi gör. De gäller bl.a. företagsledningsfrågor och central förhandling. De gäller även det politiska eller offentliga området. Detta var, herr statsråd, arbetsrättskommitténs förslag. Observera att bakom dessa förslag stod en mycket stark majoritet med kommitténs förste ordförande i spetsen. Jag hade förmånen att sitta med i utredningen och följa arbetet hela tiden. Därför kan jag vitsorda att det var på det här sättet. Dessutom är dessa frågor inte utredda. Arbetsrättskommittén gjorde det inte. De är heller inte remissbehandlade, och det anser vi är det minsta man kan kräva i så viktiga frågor.

Herr talman! Arbetsmarknadsministern började med att säga att kommunisterna kritiserar all arbetslagstiftning och reformering av arbetslivet som regeringen har föreslagit. Det är naturligtvis riktigt. Vi kritiserade lagen om anställningsskydd när den antogs, därför att den ger anvisningar till arbetsköparna på vilket sätt de skall kunna av skeda folk. Det är inte sant, som ni säger, att nu kan man inte avskeda folk längre därför att den fria uppsägningsrätten är begränsad så till vida att det nu inte är frihet att säga upp arbetare. Man kan nämligen köpa sig fri genom att bortse från arbetsdomstolens utslag att det inte föreligger saklig grund. Den saken är helt klar. Dessa frågor rör den här reformeringen inte alls vid. Det är också riktigt att vi har kritiserat förtroendemannalagen därför att den begränsar förtroendemannens arbetsuppgifter och ger arbetsköparna alltför mycket att bestämma. Det borde vara fackföreningarna själva som avgör detta. Detsamma gäller studieledighetslagen. Vi hävdar att det här lagförslaget innebär en utvidgning av möjligheterna att avskeda folk vid olovlig konflikt. Om denna lag hade varit i kraft vid skogsarbetarstrejken, skulle denna strejk av arbetsdomstolen ha kunnat förklaras för långvarig, allvarlig och olovlig — såvitt jag har läst propositionen rätt. Men den strejken stred inte mot avtal. Den stred inte mot lag. Strejken störde däremot den ordinarie fackliga verksamheten på väsentliga punkter, eftersom skogsarbetarna gick emot förbundsrådets beslut att inte vidta någon konfliktåtgärd. Nu frågar jag mig: Skall i fortsättningen en så omfattande konflikt kunna förklaras olovlig, även om den inte strider mot avtal eller lag? Dessutom säger arbetsmarknadsministern att möjligheten att upphäva fredsplikten är ömsesidig. Vem har den största nyttan av det? Inte är det jobbarna, utan det är arbetsköparna som har den största nyttan. Och hur kommer arbetsdomstolen att se på detta, om det gäller en koncern? Låt oss säga att man strejkar på Volvo i Olofström. Hur kommer arbetsdomstolen att döma i den frågan? Kan man lockouta de övriga arbetarna som är anställda inom Volvo? Ja, det vet vi ingenting om. Det sägs inte någonting om detta i propositionen, utan det överlåts åt arbetsdomstolen att avgöra. Detta är mycket allvarligt. Som arbetsmarknadsministern säkert vet, har vi ingen tillit till denna klassdomstol och kommer aldrig att få det heller.

Herr talman! Svaret på den fråga herr Hallgren ställde till mig är att skogsarbetarkonflikten inte hade behandlats annorlunda enligt medbestämmanderättslagen än vad den nu behandlades. Den behandlades enligt de regler som gällde vid denna konflikt — det var då fråga om ett avtalslöst tillstånd. Det finns ingen som helst anledning att skrämma skogsarbetarna för medbestämmanderättslagen. Den hade inte på något sätt förändrat deras situation. — Det är inte den situationen vi avser när vi talar om att man saboterar det fackliga arbetet och direkt riktar sig mot det. Det är helt andra ting det här är fråga om. Herr Hallgren sade att jobbarna inte har någon glädje av att bli befriade från fredsplikten. Det var en underlig inställning. Om jag har tecknat på ett avtal och jag tycker att det skall följas, men min motpart vägrar att följa det, är det väl rimligt att jag också begär att få fredsplikten upphävd så att jag kan sätta i gång med hela den stridsapparat som jag har till mitt förfogande utan att det behöver bli en vild strejk. Det är klart att det är litet svårt att diskutera med herr Hallgren, ty jag har en helt annan inställning än han till avtal och till demokratiska rättigheter på arbetsplatsen. Varför sluter sig de anställda samman på en arbetsplats och i en fackförening? Jo, det är för att de tillsammans skall kunna träffa ett avtal som ger materiella förmåner och som ger rättigheter av olika slag. Det är därför som organisationer finns. Har man då lyckats kämpa sig till ett avtal, är det klart att man står för det — då är man demokrat. Det är ingen demokratisk rättighet att vem som helst får strunta i ett ingånget avtal. Jag betraktar inte detta som en demokratisk rättighet utan snarare som dess motsats. Om de allra flesta tycker att det avtal som man har ingått är bra och några tycker att det är dåligt och säger att vi struntar i detta och strejkar vilt, är det inte någon demokrati. Detta är en viktig fråga. Styrkan i den svenska fackföreningsrörelsen är att man har hårt drivit den linjen. Ett träffat avtal skall respekteras. I andra länder finns en splittrad fackföreningsrörelse — maktlös på grund av att vilda strejker förekommer och avtalen inte respekteras. Det är därför vi kan glädja oss åt det tillstånd som råder i vårt land — för detta kan vi tacka den starka fackliga rörelsens möjligheter att både träffa hyfsade avtal och se till att avtalen hålls. Jag vill inte ta upp någon träta med herr Eriksson i Arvika eller herr Nilsson i Tvärålund om att de skulle ha tagit intryck av den fackliga rörelsen. Jag tycker inte att det är någonting att skämmas över att man påverkas i sitt ställningstagande av kloka synpunkter, och jag håller fortfarande fast vid att sällan har någon reform så bastant backats upp av den fackliga rörelsen som denna. Att detta har påverkat ställningstagandena är ingenting att skämmas för — det behöver vi inte träta om. Herr Nilsson i Tvärålund och jag skiljer oss åt när det gäller småföretagen. Jag tycker att det är klåfingrigt att införa lagbestämmelser om hur den fackliga rörelsen skall lösa de problem det här gäller. Propositionen har överlåtit åt parterna att komma överens om de lämpligaste formerna för hur dessa medbestämmanderättslagar skall tillämpas. Då är det klåfingrigt och det är en misstro mot fackföreningsrörelsen att försöka bestämma det här genom lagstiftning — det är detta som skiljer oss åt. Till sist vill jag rikta mig till herr Oskarson. Han säger att det är klart att vi är ense om att det här gäller ett gemensamt intresse för de anställda och företagarna och att det inte råder några delade meningar om detta. Men det är då rätt underligt att moderaterna inte vill följa med hela vägen och ge de anställda full medbestämmanderätt. Hur kommer det sig att en så viktig del som företagsledningsfrågor inte skall få bli föremål för medbestämmande? Hur kan man då hävda att de anställda skall ha samma rätt som företaget och att det inte skall råda några delade meningar om detta? Då säger man ju det som man inte menar, om man vidhåller att det inte skall vara medbestämmande i företagsledningsfrågor. När man sedan vill ta bort företag med ett visst antal anställda från medbestämmanderättslagen, kan man inte heller rimligtvis hävda den uppfattningen att de anställda och företagen får samma rättighet. Vidare skall de anställda inte få annan information än den som arbetsgivaren vill lämna ut. Detta kan ju rimligtvis inte tolkas på det sättet att man vill ge de anställda samma behandling som företagaren.

Herr talman! Herr statsrådet Bengtsson sade i sitt förra anförande att han tyckte att lagförslaget i sin helhet skulle gå igenom helt oförändrat och att man inte fick rucka det på något sätt. Han höjde liksom en pekpinne mot oss som lagt fram vissa marginella ändringsförslag. Jag vill säga alldeles öppet att jag tycker att herr statsrådet har lyckats hyggligt. Jag har sagt två eller tre gånger förut att jag tycker att propositionen i huvudsak är bra, och det visar sig i att vi har ställt oss bakom den på mycket väsentliga avsnitt. Men att den skulle vara något slags helig skrift som man inte får röra i accepterar jag inte. Vi från majoriteten tycker att vi har kommit med förbättringsförslag. Jag vill fråga statsrådet: Är det verkligen till nackdel för arbetstagarna att skadeståndsreglerna utformas så att arbetsgivare och arbetstagare jämställs? Vi tycker det inte. Är det till nackdel för löntagarna att arbetsdomstolen ser relativt milt på överträdelser mot lag och avtal i inledningsskedet? Vi tycker det inte. Jag skulle kunna fortsätta med sådana exempel. Jag vill säga att vi förutom att vi nu har vågat föra fram de förbättringsförslag som vi har kommit med också sagt att vi bör vara beredda på att denna lag inte är fullkomlig ens efter riksdagsbehandling, utskottsbehandling och granskning i departementet. Vi bör vara beredda på att erfarenheten får visa om vi skall komplettera med ändringsförslag i framtiden. Till sist, herr talman, vill jag säga att jag, eftersom jag räknar med att detta är mitt sista inlägg i denna debatt som kommer att pågå hela dagen, är tacksam för att jag som utskottsordförande har varit med om att i utskottet fatta beslut om detta betänkande och att jag är tacksam för att det bakom denna reform är en så pass bred politisk enighet som det ändå är.

Herr talman! Departementschefens anföranden understryker att det råder stor enighet om grunddragen i denna reform. Jag kan också konstatera att departementschefen anser att det är mer en formfråga än en sakfråga när det gäller centerns uppfattning som skiljer oss åt. Centern har förtroende för facket, och jag vill också säga för dess medlemmar. Jag vill påpeka för departementschefen och övriga att vårt förslag gäller endast där det inte finns avtal, där inte den fackliga organisationen fungerar. Det kan inte sägas vara klåfingrigt att rätta till detta. Det är en garanti för att lagens luckor enligt propositionen skall täppas till — något som herr Knut Johansson i sin motion har pekat på. Utskottet säger också att man måste finna praktiska lösningar så att principerna och effekten av lagstiftningen omfattar alla. Det är därför som vi har gjort ändringen och kompletteringen av 14 § i lagförslaget så att alla, jag understryker det än en gång, skall ha en garanti för att omfattas av medbestämmandelagen. När det gäller just 14§ vill jag peka på en osäkerhet i skrivningen som utskottsmajoriteten , bestående av socialdemokrater och folkpartister, har gett uttryck åt. De framhåller att den pågående utredningen måste fortsätta att studera dessa frågor och eventuellt göra ändringar. När det sedan gäller den frågan som jag ganska ingående berörde, nämligen om aktiebolagslagen och de associationsrättsliga reglerna, har ingen ännu gjort någon invändning mot den inriktningen i utskottets skrivning att det är mycket angeläget att få rättsläget klart innan lagen träder i kraft så att medbestämmandelagen i full utsträckning kan genomföras.

Herr talman! Herr statsrådet säger att vi inte har kunnat acceptera lagförslaget helt. Nei, det har vi inte kunnat göra av de skäl som jag tidigare redovisat. Låt mig ändå säga till herr statsrådet att det inte är någon som motsätter sig utvidgningen av de anställdas rätt till medbestämmande — det hoppas jag att jag inte skall behöva understryka flera gånger. Men svårigheterna inträder ändå när det gäller att bestämma hur denna rätt skall utformas. Jag tror att även herr statsrådet måste hålla med om att avvägningsproblemen är ganska svåra och besvärliga. I propositionen har ju lagts fram förslag som inte är utredda och inte är remissbehandlade och som på ett ganska genomgripande sätt förändrar | förhållandena inom det svenska näringslivet med en ordning, skulle jag vilja säga, där fri initiativrätt har rått och som har fungerat väl. Det visas genom att vi har kunnat öka vårt välstånd och alltså har det varit | en välståndsökande faktor, som kommit oss alla till del. Det talas här jämt om arbetstagare och att det är dessa som skall ha | medinflytande. Ja, rent vokabulärt tycker jag nog att vi är överens, men | låt mig ändå ta upp följande som jag berörde i mitt inledningsanförande. Det är ändå på det sättet att det på ungefär 90 ", av alla våra ar | betsplatser inte finns någon fackklubb. Detta måste innebära att arbets | givarnas information och även förhandlingsskyldigheten i dessa många företag inte går direkt till de anställda. Det går via ombudsman eller facklig förtroendeman utanför företaget till de anställda. Men vad vi I vill nå med vårt förslag är att korrenspondensen och kontakterna skall ligga inom företaget mellan arbetsgivaren och dem som arbetar på platsen.

Herr talman! Om man utgår ifrån att lönearbetarna och kapitalisterna är två jämställda parter på arbetsmarknaden, kan man i viss mån hålla med arbetsmarknadsministern, när han säger att rätten att upphäva fredsplikten är ömsesidig och att den slår lika. Men så är det ju inte. De som har den ekonomiska makten, dvs. kapitalisterna, kan ju ändå ändra produktionen, vidta rationaliseringar som innebär sådana försämringar att arbetarna måste tillgripa stridsåtgärder som enligt avtal och lagar är förbjudna i dag. Det är således klasskampen som framtvingar detta, och ett sådant förhållande kommer man aldrig ifrån om inte kapitalismen avskaffas. I det sammanhanget vill jag fråga arbetsmarknads ministern — eftersom han inte berörde den frågan — hur han ser på det förhållandet att arbetsköparna exempelvis vid ett koncernförhållande skulle få möjlighet att lockouta arbetare som inte deltar i en olovlig konflikt. Kommer det att bli möjligt för arbetsköparna att lockouta hela arbetsstyrkan om exempelvis 100 arbetare av en arbetsstyrka på 3 000 strejkar mot gällande kollektivavtal? En sådan situation kan ju mycket väl uppkomma. Hur kommer då lagen om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikter att påverka de arbetare som blir lockoutade? Dessa arbetare kommer ju enligt den skrivning som gjorts i propositionen att bli direkt berörda av konflikten.
Herr talman! Om en part på arbetsmarknaden har ingått ew kollektivavtal som innehåller fredsförpliktelser men blivit befriad från dessa förpliktelser i arbetsdomstolen, då har man naturligtvis rätt att använda sig av de vapen som är gängse på arbetsmarknaden. Den situation som herr Hallgren här målat upp kommer emellertid aldrig att bli verklighet. Jag har tidigare i dag framfört att jag är avogt inställd mot vilda strejker. Då det funnits rationella motiv för sådana har vi hittills accepterat dem, och det kan vi bli tvungna att göra även i framtiden. Men hela vår lagstiftning och den reformverksamhet som pågår syftar ju till att ge arbetarna sådana vapen att förhållandena kan ändras så att vilda strejker inte behöver äga rum. Jag förstår uppriktigt sagt inte herr Hallgrens resonemang när han säger att löntagarna inte har någon nytta av att bli befriade från fredsplikten, utan att det är bättre att ta till vild strejk. Det måste väl vara mycket bättre att den fackliga rörelsen befrias från fredsförpliktelserna och i stället sätter in hela sin styrka. Herr Hallgren är väl så mycket fackföreningsman att han känner till att han som ansvarig sådan inte får delta i eller uppmuntra till någon vild strejk. Denna regel trodde jag gällde även för en kommunistisk fackföreningsman. Vad beträffar herr Oskarsons inlägg när det gäller frågan om de små företagens löneoch anställningsförhållanden vill jag framföra att den fackliga rörelsen hitintills har klarat att bevaka dessa intressen. Det har gått alldeles utmärkt. Varför skall ni klåfingra på de gängse normer som har tillämpats på svensk arbetsmarknad i detta avseende? Varför vill ni nu ha tillstånd för arbetsgivaren att förhandla direkt med den anställde? Det är naturligtvis en drömsituation för en arbetsgivare att slippa facket och förhandla direkt med den anställde, och jag förstår vad det egentligen rör sig om, men jag vill redovisa vårt ståndpunktstagande nämligen att det är parterna som skall träffa överenskommelse om hur man på bästa sätt skall tillämpa denna reform i de små företagen. Herr talman! Jag vill också säga några ord till herr Nilsson i Tvärålund angående medbestämmanderättslagens förhållande till aktiebolagslagen. Den frågan har diskuterats sedan lagrådet tog upp den i sitt yttrande. Enligt min uppfattning har frågan fått alldeles för stora proportioner. Lagrådet har pekat på några punkter där ett samband finns mellan ak tiebolagslagen och medbestämmanderättslagen, och lagrådet har uttryckt tvivelsmål om var gränserna härvidlag går när det gäller att träffa ett medbestämmanderättsavtal. Jag har ju också tillgång till jurister på departementet och de delar inte lagrådets uppfattning. Lagrådet bygger sin uppfattning på en lagstiftning och en rättsvetenskaplig utredning som är mer än 50 år gammal. Jag menar att hela frågan på detta sätt blir felaktigt bedömd. Det kan inte vara så att tolkningen av aktiebolagslagen sker utan att hänsyn tas till utvecklingen på arbetsrättsområdet. Om man ser på frågan med utgångspunkt i de grundsatser som ligger bakom medbestämmanderättslagen behöver man enligt min mening inte hysa de bekymmer som lagrådet framfört.